Herr talman! Kjell Mattsson underströk det som står i betänkandet om räddningstjänst med helikopter. Jag försökte i mitt anförande peka just på den brist som råder norr om Stockholm, alltså i hela Norrland, där man saknar all form av dygnsberedskap. Hela räddningstjänsten där bygger på frivilliga insatser. Militär personal ställer upp på sin fritid, om man lyckas få tag på den personalen. Man får i detta sammanhang inte glömma bort att en väldigt stor bit av landet totalt saknar dygnsberedskap på detta område.
Herr talman! Gustav Lorentzon vill försöka få det till någon sorts beräknad taktik från civilutskottets sida att vi gömmer hans motion bland de andra. Jag kan försäkra att vi över huvud taget inte tillämpar den typ av tänkande som Gustav Lorentzon här ger uttryck för. Jag vill också nämna något som jag glömde i mitt första inlägg, nämligen att 1977 års oljeskyddskommitté, som tillsattes efter olyckan med oljeutsläpp från Bravofältet på Nordsjön, gör provtagning för att se vilka typer av olja som flutit in på den bohuslänska kusten. Gustav Lorentzon gör gällande att det inte utförs något som helst arbete i den riktningen, men det är alltså inte så som han påstår.
Herr talman! Jag har inte hävdat den uppfattningen att de kommittéer som är tillsatta inte utför något arbete. Jag har sagt att de hittills inte har redovisat något resultat av sitt arbete. Så enkelt ligger det till. Civilutskottets behandling av motionerna finner jag fortfarande mycket underlig. Det kommer jag inte ifrån. Ni vill gömma en mycket allvarlig fråga för att slippa få den debatterad här. Jag kan upprepa vad jag sade tidigare. Ni hade bråttom med att behandla dessa motioner under den kalla årstiden. När värmen kommer och opinionen i Bohuslän åter blommar upp, blir det inte så lätt att föra denna debatt som det är i dag.

Herr talman! Jag vill säga några ord om motionen 1063 av Sten-Ove Sundström m.fl., vari begärs att skyndsamma åtgärder vidtas för en tillfredsställande dygnsberedskap med räddningshelikopter i Söderhamn och Luleå. Jag är själv medmotionär. Studerar man detta utskottsbetänkande, kan man konstatera att utskottet mycket ingående redovisar de utredningar som har sysslat med räddningstjänst med helikopter samt hänvisar till den försöksverksamhet som pågår.

Hur vackra skrivningar utskottet än gör i sitt betänkande kommer man inte ifrån det förhållande som råder, och det är naturligtvis ett förhållande som är i högsta grad otillfredsställande. Det finns två mycket förnämliga Vertolhelikoptrar, en i Söderhamn och en i Luleå, stationerade i anslutning till Nygflottiljer men med besättning endast på dagtid och flygövningstid. Detta är misshushållning med resurser, allra helst som man på de platser där helikoptrarna finns också har mycket välutrustade sjukhus.

Det är naturligtvis väldigt angeläget att det så fort som möjligt kommer fram förslag till åtgärder som möjliggör utnyttjande av helikoptrarna i Luleå och Söderhamn för dygnetruntberedskap. Visserligen kommer det att kosta några kronor, men jag tror att det är väl använda pengar med tanke på att beredskapen kommer att kunna höjas rätt avsevärt. Utskottet förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang redovisar grunden för det totala utnyttjandet av helikoptrar för räddningstjänst, och det är bra. Det är naturligtvis viktigt att regeringen snabbt vidtar åtgärder, så att vi verkligen kan få en sådan tingens ordning att det blir dygnetruntberedskap på helikoptrarna i Söderhamn och Luleå och därmed ett likartat förhållande i hela landet.

Herr talman! Realisationsvinstbeskattningen, som skatteutskottet behandlari sitt betänkande nr 30, fick sin nuvarande grundläggande utformning 1967. I det förslag som riksdagen då hade att ta ställning till anförde den dåvarande finansministern att förslaget utformats så, att det kommer att lämna ordinära vinster vid försäljning av egnahem, villor, hyreshus, industrifastigheter och jordbruk utanför beskattningen. Man kan väl säga att det var en riktig målsättning att en skälig värdestegring accepterades och undantogs från beskattningen. Realisationsvinstbeskattningen har sedan varit föremål för flera revideringar; den senaste stora genomgången skedde så sent som 1976. De nuvarande bestämmelserna är alltså av ett ganska sent datum. Men även om reglerna för beskattningen varit föremål för åtskilliga genomgångar och också successivt har skärpts, är det ändå ofrånkomligt att den nuvarande beskattningen av realisationsvinster många gånger leder till stora skattefavörer. Problemet har också som utskottet framhållit uppmärksammats av 1972 års skatteutredning, som förordade en speciell utredning angående realisationsvinstoch förmögenhetsbeskattning. Enligt vad utskottet nu anför kommer en sådan utredning att tillsättas inom kort. Problemen att nå fram till en rättvisare beskattning har också delvis hamnat hos utredningen om real beskattning av ränteoch kapitalinkomster m.m., som budgetministern tillsatte i november 1978. Denna utredning verkställer en teknisk översyn av problem som tangerar realisationsvinstbeskattningen. Det här är nog i och för sig bra, men enligt den uppfattning som vi har som företräder den socialdemokratiska reservationen är det inte tillräckligt. Vi anser att orättvisorna med nuvarande beskattningsform är så uppenbara att riksdagen bör ge sin mening till känna och hemställa om ett regeringsförslag, som kan resultera i en rättvisare beskattning fr.o.m. den 1 januari 1980. I samband med att ett sådant förslag utarbetas bör regeringen också pröva möjligheterna att ta ut en effektiv skatt också på sådana realisationsvinster som uppkommer vid försäljning av diamanter, juveler, antikviteter och liknande tillgångar. Anledningen till att kraven på en skärpning av realisationsvinstbeskattningen nu fått ökad aktualitet hänger bl.a. samman med att inflationen medverkar till att möjligheterna till snabba reavinster har ökat. Men det här är inte enbart en fråga om inflationseffekter, utan problemen hör också samman med utformningen av avdragssystemet i skattelagstiftningen. Det nuvarande avdragssystemet ger stora möjligheter för personer med goda inkomster och därmed också en god kreditvärdighet att låna upp betydande belopp. Genom att utnyttja avdragsrätten för räntekostnaderna hålls inkomstbeskattningen nere. Det gäller sedan att placera de upplånade pengarna där det ges snabba värdestegringar, exempelvis i en villafastighet. När sedan realisationsvinstbeskattningen inte är effektiv, skaffar man sig ganska snart ett avsevärt kapital den här vägen. Har man så tagit sig in på villamarknaden, öppnas möjligheterna att köpa upp sig och därmed uppskjuta beskattningen till dess att indexuppräkningen och andra tillägg tar bort effekterna av beskattningen. Man omvandlar med andra ord arbetsinkomster till klart lägre beskattade eller rent av obeskattade realisationsvinster. Det här skapar skatteorättvisor, men det utgör också en press på marknadspriserna på villorna och gör det därmed allt svårare för vanliga inkomsttagare att klara av insatserna för ett småhus, dvs. kontantinsatsen och de första årens räntor och amorteringar. En effektiv realisationsvinstbeskattning skulle sannolikt medverka till lägre prisnivå, jämfört med vad som är fallet vid en ineffektiv beskattning.

Man skulle med andra ord inte få rätt att indexuppräkna den upplånade delen. Måhända är detta en väg som är värd att pröva, men det finns flera tänkbara förändringar som kan diskuteras för att nå fram till en rättvisare beskattning. Jag skall, herr talman, stanna vid det anförda och ber att få yrka bifall till reservationen 1 av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! Den m-reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande nr 30 är betingad av att vi strävar efter att försöka göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för lantbruksnäringens utövare. Därigenom kan vi också tillförsäkra vårt land ett stabilt och rationellt jordbruk. Att driva jordbruk, bruka jord och skog och förvalta därtill hörande byggnader, är en långsiktig verksamhet, där man måste ha siktet inställt generationer framåt. Därför tycker vi att lantbrukarna bör få goda möjligheter att planera för framtiden. Sådana möjligheter uppnås säkrast om man eftersträvar ett samband mellan ägande och brukande av den svenska jordbruksmarken. Självägande bönder har under århundraden förvaltat den svenska jorden på ett effektivt sätt. Som vi ser saken är det då helt klart att de inom jordoch skogsbruket verksamma måste ges möjligheter att förvärva fastigheter. Vi är medvetna om att man för att nå en sådan målsättning kan tvingas att lagstiftningsvägen vidta åtgärder mot andra grupper, vilka av spekulationsintresse placerar pengar i jordbruksfastigheter. En naturlig fråga blir då: Varför har priserna på jordbruksfastigheter drivits upp till en för många helt orealistisk nivå? Självfallet är att det finns flera orsaker. Den främsta är kanske att utbudet har varit alldeles för lågt i förhållande till befintligt köpintresse. Här kan ju inte det allmänna svära sig helt fritt. Det allmänna tillgodogör sig en stor del av jordoch skogsbrukets avkastning och mycket av det till jorden knutna kapitalet genom beskattning. Kraven på avkastning på den direkt samhällsägda marken är däremot mycket blygsamma vad gäller inkomster såväl genom beskattning som genom ränta på nedlagt kapital. Trots detta — eller kanske just på grund av de blygsamma kraven på skatteintäkter och ränta på insatt kapital — har stat och kommuner och även kyrkan ökat sin efterfrågan på jordbruksfastigheter. Det har medverkat till att fastighetspriserna drivits upp. Privat spekulationsintresse har även sin stora del av ansvaret, och antalet s.k. ”trottoarbönder” är numera ganska stort. Ett speciellt problem utgör även det alltmer utbredda dödsbodelägandet. Detta har för vissa regioner fått en helt onormal omfattning till förfång för fastigheternas skötsel. Vi anser nu att vi måste komma till rätta med rådande förhållanden och att det är ytterst angeläget att orsakerna till nu befintliga missförhållanden omgående kartlägges, och det är detta som vi har framhållit i vår reservation. Utskottsmajoriteten anser att det saknas anledning till omedelbara ändringar men påpekar även att riksdagen i samband med beslutet om de nya uppskovsreglerna uttalade att uppskovssystemet skulle bli föremål för en utvärdering, och denna skulle då avse uppskovsreglerna som helhet — alltså även de senast antagna. Vi anser att man måste få en rimligare prisutveckling på jordbruksfastigheter omgående innan ännu större skador hinner åsamkas. Därför vill vi bryta ut frågan om realisationsvinstbeskattningens inverkan på jordbruksfastigheterna och behandla denna med förtur. I övrigt delar vi utskottsmajoritetens uppfattning att övriga frågor kan anstå till den översyn som en kommande utredning skall göra. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2

Herr talman! Allmänt beträffande skattepolitiken i det här landet — både när det gäller politiska beslut och verklighetens utveckling — kan konstateras att en omfördelning pågår, som negativt drabbar dem som inte tillhör den delen av folket som har högre inkomster, stora förmögenheter och betydande kapitalinkomster. De vanliga lönearbetarna — den del av befolkningen som inte har möjlighet att utnyttja skattesystemets alla kryphål — tvingas att erlägga skatt på hela sin inkomst. De som inte har möjlighet att utnyttja kryphålen får betala de undandraganden från skatt som de andra, en numerärt mycket mindre grupp men desto mer privilegierade, använder sig av i lagens namn. Det är denna lag som vi kommunister på många punkter vill ändra. Det som behandlas i dag — realisationsvinstbeskattningen — utgör bara en del av de förändringar som vi anser måste komma till stånd. Hela skattepolitiken måste radikalt ändras på så sätt att de som verkligen har inkomster också betalar skatt efter sin förmåga, reellt sett. Kapitalskatternas andel av de totala skatteinkomsterna för samhället har starkt minskat under en rad av år. Om vi jämför med utvecklingen sedan 1950 finner vi följande: Förmögenhetsskatten har minskat från 1,9 procentandelar 1950 till 0,4 procentandelar 1977. Samma utveckling kan konstateras när det gäller arvsoch gåvoskatten. Där har andelen sjunkit från 0,8 96 1950 till 0,2 26 1977. Beträffande reavinstbeskattningen föreligger inte några siffror, men det troliga är att motsvarande utveckling går att finna även på det området. Denna utveckling går tvärt emot vad den egentligen borde göra. I stället för skärpningar av den totala skatten för det stora flertalet av löntagarna måste åtgärder till som underlättar för dessa och överflyttar tyngdpunkten på företagen, på spekulationerna, på de stora förmögenheterna och kapitalen. Realisationsvinsterna går inte heller att se isolerat utan måste vägas in i den totala skattebilden. Regeringens aviserade förslag till förändringar följer också den tidigare utvecklingen, nämligen att underlätta för de stora inkomsttagarna. Förslaget om begränsningar av det totala inkomstskatteuttaget till 80 resp. 85 96 är till för att gynna dem som också har ekonomiska möjligheter att skaffa sig reavinster. Avdragsmöjligheterna i skattesystemet är en annan del som lägger grunden till de stora orättvisor som finns. Avdrag för låneräntor medges i vilken utsträckning som helst. Dessa avdragsmöjligheter är indirekt skapare av vissa reavinster och förmögenhetsbildningar, förmögenheter som de skattebetalare som inte har råd att ha de relativt höga räntekostnaderna får vara med och betala till. Förmögenhetsökningarna skapas i boendet, genom villor och småhus, och det kan väl accepteras. Men det vi däremot inte kan acceptera är att denna förmögenhet vid försäljning inte åsätts en reell beskattning. I samband med ombyggnad av äldre fastigheter har det blivit allt vanligare att hyresgästerna erbjuds att köpa lägenheterna i form av bostadsrätter eller andelar. Ofta går det till så att fastighetslånen, helt eller delvis, delas mellan bostadsrättsresp. andelsinnehavare. Syftet är att dessa skall kunna dra av räntekostnaderna på sina privata inkomster — på samma sätt som småhusägarna. Systemet har fått namnet strimlade lån. Maximala skattevinster blir det i hus som ägs av ett handelsbolag under de första åren efter en ombyggnad. Då blir nämligen också en stor del av ombyggnadskostnaderna avdragsgilla vid deklaration. Systemet med strimlade lån riktar sig, precis som de attraktiva bostadsrätterna, till välbärgade grupper, som dels kan betala de höga kontantinsatserna, dels har så höga inkomster att ränteavdragen blir betydelsefulla. Nackdelarna med denna utveckling är uppenbara. Attraktiva hyreslägenheter omvandlas till ägandeformen — utom räckhåll för vanliga hushåll. I LO-tidningen nr 34, 1977, säger Karl D. Ivre, f.d. redaktör för HSB:s tidskrift Att bo, följande: ”Vidare bör en reell realisationsvinstbeskattning införas. Den nuvarande är nämligen i stort sett verkningslös, då den drar in till statskassan endast 1-2 96 av den årliga realisationsvinsten på småhusbeståndet.” Detta visar att den beskattningsform som realisationsvinsten i dag utgör är en beskattningsform som inte är acceptabel för den breda massan. För aktiespararna är beskattningen mycket liberal. Ja, man skulle kunna säga att den i verkligheten är nära nog obefintlig. Likadant är förhållandet med beskattningen av lös egendom. Utskottet hänvisar våra krav till en kommande utredning. Socialdemokraterna ställer däremot till viss del upp på våra krav i sin reservation, men jag frågar efter logiken. När vi förra året ställde samma krav om skärpningar i reavinstbeskattningen hänvisade ett enhälligt skatteutskott — inkl. socialdemokraterna — till att 1972 års skatteutredning inte ansåg en vidare utredning angelägen. Nu när utskottet säger att det finns planer på utredning ställer socialdemokraterna upp. Vi anser det naturligtvis bra att tillnyktrandet kommit men undrar varför ni nekade förra året. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 349.

Herr talman! Jag tror inte att oenigheten är särskilt stor i själva sakfrågan när det gäller att få en realisationsvinstbeskattning som fungerar på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt. Det som skiljer oss åt just nu är tidsaspekten plus det förhållandet att vi har velat avvakta resultatet av det utredande som satts i gång på det här området. Jag vill påminna om att de nuvarande bestämmelserna, som Rune Carlstein påminde om, är av ganska färskt datum. Det var 1976 som bestämmelserna ändrades med syfte att tillgodose de rättvisekrav och fördelningspolitiska krav som talade för en skärpning av beskattningen, en skärpning som då kom till stånd. Bland de nu föreliggande motionerna finns krav på ytterligare skärpning av beskattningen av realisationsvinster. Sådana motioner fanns, vilket nyss nämndes från talarstolen, också så sent som under förra riksmötet. Då avvisades de, t.o.m. enhälligt, med hänvisning till att 1972 års skatteutredning hade förordat en särskild utredning av de här frågorna. Det utredandet har nu kommit i gång. Det har börjat med att en utredning tillsatts för att belysa konsekvenserna av en real beskattning av räntor och kapitalvinster. Det finns anledning tycker jag, herr talman, att något observera ett par bitar av de direktiv som föregått utredningen.

Rune Carlstein var inne på en som jag också hade velat peka på, nämligen möjligheten att ändra reglerna på det sättet att indexuppräkningen av anskaffningsvärdet endast skulle medges för den del av anskaffningsvärdet som motsvaras av det egna kapital som ägaren lagt ned i fastigheten. Jag har, liksom måhända Rune Carlstein, velat peka på just den här möjligheten för att visa den vilja till radikala grepp som finns här för att försöka bemästra de problem som hör till reavinstbeskattningen när det gäller just inflationseffekterna. Jag vill tillägga, på samma sätt som socialdemokraterna gör i sin reservation, att man inte kan se frågan om realisationsvinstbeskattningen enbart som en fråga om inflationseffekter. Det är också därför som utredandet nu kommer att vidgas och fortsätta. Det är med hänsyn till detta som utskottet menat att ytterligare förändringar rimligen inte kan komma i fråga, förrän detta utredande gett oss ett bättre underlag. Vi kan väl vara överens om att det inte minst på det här området är viktigt att reda ut begreppen. Det är en utomordentligt svår materia att tränga in i, och vi har all anledning att se fram emot en skyndsam presentation av det utredningsmaterial som kan vara på gång. Jag menar att samtliga de frågor som aktualiserats i motionerna avser ämnesområden som inom en nära framtid väntas bli föremål för översyn. Dessa frågor är av sådan vikt att behovet av denna översyn inte får nonchaleras. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag yrkar avslag på civilutskottets betänkande nr 19 och bifall till reservanternas förslag. Majoritet och reservanter tycks vara ense om att jurister behövs på länsstyrelserna även sedan länsdomstolarna har brutits ut. Oenigheten gäller rent organisatoriska frågor. Kommunministern ville förvandla det som blir kvar av allmänna enheten på förvaltningsavdelningen till en rättsavdelning och föra över ärenden och personal från den juridiska enheten på planeringsavdelningen dit. Utskottsmajoriteten och ett antal motionärer vill det inte och har åberopat ett antal skäl, som jag skall be att få bemöta. För det första säger man att det blir svårt för allmänheten att överblicka ärendefördelningen inom länsstyrelsen. Herr talman! Omsorg om allmänheten är alltid värd respekt. Men folk i gemen — allmänheten — har inte en aning om vilka ärenden som hör hemma på olika avdelningar på en länsstyrelse. Allmänheten vänder sig till länsstyrelsen rätt och slätt, och så bör det vara. Inte ens utskottsmajoriteten kan väl mena att någon enskild skall behöva sätta sig in i hur en myndighet är organiserad för att få ett ärende behandlat. För det andra säger utskottet att om viktiga ärendegrupper skall avgöras inom rättsavdelningen kan förtroendemannastyrelsens inflytande minska. Påståendet är minst sagt märkligt. Jag vill rekommendera utskottsmajoriteten att läsa länsstyrelseinstruktionen. Där framgår det vem som har inflytande i vilka frågor. I 26 § är det uppräknat när lekmannastyrelsen absolut skall besluta, och det gäller sådant som hör hemma på alla tre avdelningarna i dag. Ingenting av det som föreslås i propositionen skulle kunna medföra någon ändring på den punkten. F. ö. är det så att landshövdingen kan hänskjuta vilket ärende hon eller han vill till styrelsen, och dessutom är förtroendemannastyrelsen en samling politiker. Sådana är som bekant så starka att de får antas kunna säga ifrån om de vill ta över ett beslut. För det tredje påstår man att kostnadsskäl talar mot förslaget. Det är ett påstående utan grund. Propositionen innebär inte att det skulle bli fyra länsråd på varje länsstyrelse. Den innebär att man precis som i dag skulle ha tre avdelningar. Då blir det inte någon fördyring. Någon kan tro att om man tar bort en länsrådstjänst så innebär det besparingar. Men då gör man ett räknefel. På varje länsstyrelse finns det ett mycket stort antal ärenden, och det oberoende av hur länsstyrelsen är organiserad. Oavsett om tjänstemännen är landshövdingar, länsråd eller länsnotarier så strömmar ärenden in som skall avgöras av länsstyrelsens personal. Antalet ärenden minskar inte därför att man inte har en rättsavdelning. Det behövs precis lika mycket folk i fortsättningen som i dag för att avgöra de mål och ärenden som kommer in till länsstyrelsen. Ett länsråd arbetar nämligen också och avgör mål och ärenden. Det behövs med andra ord lika många jurister även i fortsättningen. Det är antalet tjänster, och inte tjänsternas eventuella högre eller lägre lönegrad, som innebär de större kostnaderna. För det fjärde menar motionärerna att det lagarbete som i dag finns mellan fackplanerare och jurister slås sönder och att planeringsavdelningens arbete skulle bli lidande om den juridiska kompetensen placerades på en annan avdelning. Det låter som om utskottet tror att det är tjocka murar mellan avdelningarna på en länsstyrelse. Det är det inte. Det handlar om människor på länsstyrelserna. Deras samarbetsförmåga beror inte på i vilket rum ett skrivbord står utan på individens personliga förutsättningar och vilja till samarbete. Dessutom får jag väl återigen påminna om att länsstyrelseinstruktionen också talar om en arbetsordning, som finns på varje länsstyrelse och som säger vad olika befattningshavare skall syssla med. Juristerna på länsstyrelsen har alltid lojalt följt arbetsordningen och kommer säkert att göra det även i fortsättningen. Det är världens enklaste sak att skriva in i den att en, två eller tre notarier eller assessorer skall särskilt bistå naturvårdsenheten etc. I praktiken skulle kanske planeringsavdelningen få många fler jurister att vända sig till i brådskande ärenden än vad den har i dag, när det finns två eller tre på planeringsavdelningen. Hela utskottsbetänkandet andas en i och för sig lovvärd omsorg om planeringsavdelningen. Vad som händer med allmänna enheten på den nuvarande förvaltningsavdelningen tycks vara fullständigt ointressant. Jag tycker det hade varit bättre om utskottet visat omsorg om hela länsstyrelsen, och då sett på länsstyrelsens totala behov av juridisk sakkunskap. Alla tycks ju vara ense om att länsstyrelserna i fortsättningen liksom tidigare måste ha tillgång till jurister. Det är nödvändigt med tanke på att det är en myndighetsutövning som ligger på länsstyrelserna och eftersom vi alla inser att den enskildes rättssäkerhetsintressen kräver juristmedverkan i många typer av ärenden. Just därför är det minst lika viktigt att länsstyrelsekarriären även i fortsättningen kan vara attraktiv för unga jurister. Det blir den främst om vi skapar en organisation som kan ligga fast under överblickbar tid, och om denna organisation kan erbjuda personalen möjligheter till variation i arbetsuppgifterna. Det skulle man kunna, om man fick en rättsavdelning. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har förstått den saken. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Innan jag går in på motiven för utskottsmajoritetens förslag vill jag göra en kommentar till det som Karin Ahrland inledde sitt anförande med. Vi borde egentligen ha gått med på kommunministerns förslag. Ett av argumenten för detta var nämligen att man skulle åstadkomma bättre juridisk kompetens, om alla jurister på länsstyrelserna fick vara i en rättsavdelning. Karin Ahrland är ju jurist på länsstyrelsen, och hon klarade inte ens att läsa civilutskottets betänkande på rätt sätt, så hon har tydligen behov av en viss förbättring av sin juridik. Karin Ahrland sade att ett av våra argument var att förtroendemannastyrelsens inflytande skulle komma att minska. Men det är motionärer som skrivit detta. Om fru Ahrland läser i betänkandet vad utskottet har sagt och startar på s. 5, andra stycket, kommer hon att finna att vi inte återupprepar det argumentet. För att försöka förkorta mitt inlägg skall jag inte gå in på de argument för en särskild rättsavdelning som kommunministern radat upp i propositionen, utan jag inskränker mig till att beröra de motiveringar som utskottsmajoriteten har anfört. Det som kommunministern anförde har mött invändningar från ett flertal motionärer, representerande centerpartiet, socialdemokraterna och moderata samlingspartiet. I samtliga motioner har föreslagits att riksdagen skall ge regeringen till känna att rättsavdelningar vid länsstyrelserna inte bör inrättas. I motionerna hävdas att om rättsavdelningar inrättas, skulle planeringsavdelningarnas lagarbete äventyras, eftersom de ärenden som föreslås bli överflyttade till rättsavdelningarna skulle komma att isoleras från sitt planeringssammanhang. Vidare anförs i motionerna att fackplanerarna skulle förlora det stöd som samarbetet med juristerna utgör, liksom att möjligheterna att decentralisera skulle försämras och att kostnadsskäl talar för att rättsavdelningar inte behöver inrättas. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och centerpartister — inte av representanter för moderata samlingspartiet, som hoppat av från sina motionsyrkanden — har tagit intryck av vad motionärerna anfört. Vi har funnit det olyckligt att samarbetet mellan jurister och fackplanerare skulle försvåras. Utskottet anser också att resultatet av de pågående utredningarna om den statliga och regionala förvaltningens uppgifter och organisation bör föreligga, innan beslut fattas om ytterligare genomgripande förändringar i länsstyrelsernas organisation. Vi konstaterar sammanfattningsvis att man först bör klargöra vilka arbetsuppgifter som kommer att åvila länsstyrelserna och därefter skapa den organisation som behövs, medan budgetpropositionens förslag innebär den motsatta ordningen, nämligen att man börjar med att skapa en organisation och att man sedan förhoppningsvis får denna organisation att passa även för den framtida länsstyrelsens arbetsuppgifter. Vi tycker att det i budgetpropositionen förda resonemanget inte är logiskt. Karin Ahrland som talade för reservanterna, som är folkpartisterna och moderaterna, vill alltså genomföra budgetpropositionens förslag. Detta är i och för sig självklart när det gäller folkpartisterna, som ju har till uppgift att se till att regeringens förslag om möjligt kan bli genomförda här i riksdagen. Däremot är jag litet förvånad över att även utskottets moderata ledamöter står bakom reservationen. Vi konstaterar att moderaternas motion bärs upp av flera ledamöter som har anknytning till länsstyrelserna, antingen genom medverkan i länsstyrelsernas styrelser eller som tjänstemän i länsstyrelserna. Därför hade vi räknat med att även moderaterna skulle stå fast vid den uppfattning som framförts i motionerna. Med stöd av de nu nämnda motiven menar utskottsmajoriteten att man nu inte bör genomföra det av kommunministern framlagda förslaget. I motioner har det också framhållits att det kan få ekonomiska konsekvenser, om man följer utskottsmajoritetens förslag. Man kan nämligen spara in en del pengar när det gäller kostnaderna för länsstyrelserna, och även det är ju beaktansvärt i nuvarande budgetsituation. Herr talman! Jag vill med det anförda be att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill påpeka att jag började med att tala om utskottsmajoriteten och ett antal motionärer och beklagar om herr Mattsson inte vill bli behandlad i samma debatt som motionärerna. Men det är bråttom också. Sedan vill jag bara påpeka att utskottet på s. 6 skrivit: ”Med beaktande av vad som anförts i motionerna —-—=-.” Slutligen är jag, herr talman, mera förvånad över att inte centerpartiet har följt den här propositionen, eftersom den, såvitt jag förstår, förbereddes under den tid då en centerpartist var kommunminister.

Herr talman! Utöver det som Karin Ahrland har sagt finner jag anledning att slå fast att regeringen trots sin klara uppfattning i sakfrågan inte skulle ha lagt fram det nu aktuella förslaget, om de politiska kontakterna före jul hade gett någon antydan om att man kunde vänta sig motstånd i riksdagen. Jag vill också slå fast att regeringens ståndpunkt, precis som Karin Ahrland nyss antydde, innebär ett fullföljande av den linje i frågan som utarbetades och följdes av min företrädare Johannes Antonsson. Jag beklagar den motsättning som nu. helt överraskande för regeringen, har uppstått i riksdagen, och jag gör det främst av tre skäl. Det första skälet är att utskottets ställningstagande, enligt regeringens bestämda uppfattning, är negativt för länsstyrelserna. Det får till konsekvens att man i framtiden minskar länsstyrelsernas juridiska kompetens och förmåga att konkurrera om goda juristkrafter. Jag anser att det perspektivet bättre borde ha fått komma med i bilden. Planeringsavdelningarnas intressen kan fullt ut beaktas inom ramen för regeringens och OPAL-utredningens förslag. Även om alla tjänster organisatoriskt tillhör en rättsavdelning, kan mycket väl vissa jurister, både personellt och t.o.m. lokalt, tillföras planeringsavdelningen. Detta är, som Karin Ahrland uttryckte det, en fråga om huruvida människor kan och vill samarbeta. Det andra skälet till att jag beklagar utskottets ställningstagande är att det leder till en organisatorisk lösning som bara kan anses vara provisorisk. Ingen kan väl på allvar tänka sig att länsstyrelserna på längre sikt skall ha en allmän enhet hängande i luften organisatoriskt sett. Jag vill nämna att jag har mött mycket starka önskemål från landshövdingar, länsråd och andra som arbetar vid länsstyrelserna om att statsmakterna skall ge besked om länsstyrelsernas framtid. Just mot denna bakgrund anser jag det otillfredsställande att föreslå endast en provisorisk organisation. Jag ber riksdagen fästa särskilt avseende vid den mening i budgetpropositionen där det talas om en organisatorisk grundstruktur som kan ligga fast oavsett pågående utredningars arbete. Det tredje skälet till att jag beklagar om regeringens förslag avslås är att en sådan utgång väsentligt måste minska de praktiska möjligheterna att i framtiden föra ut nya uppgifter från central nivå till länsstyrelserna. Man måste ju ha en organisation att lägga uppgifterna på. Planeringsavdelningen kan inte rimligen ges ytterligare uppgifter och få ett ännu större och mera splittrat arbetsfält, och en fristående liten allmän enhet utan en ordentlig chefstjänst — denna tjänst försvinner om regeringens förslag faller — lär inte bli ett attraktivt alternativ till ett välutrustat centralt ämbetsverk. Eftersom jag är en stor vän av decentralisering, bekymrar det mig att utskottet inte alls övervägt denna synpunkt. Herr talman! Jag finner inte anledning att gå in på ytterligare detaljer men vill avslutningsvis understryka att det inte minst med hänsyn till den administrativa rättssäkerheten är att livligt beklaga om regeringens förslag avslås.
Herr talman! Kommunministern sade att han har litat på politiska kontakter. I annat fall skulle han inte ha lagt fram det här förslaget, och han menar att den förre kommunministern skulle ha utformat och sanktionerat den här modellen. Men då är det litet förvånande att läsa redovisningen för MBL-förhandlingarna av vilken det framgår att regeringen på ett mycket sent stadium i december bestämde sig för just den här formen. Kommunministern sade vidare att de personellt och lokalt skulle kunna tillhöra planeringsavdelningen på länsstyrelsen. Det framgår emellertid inte av förslaget om den renodlade rättsavdelningen, utan det gäller då en senare diskussion som alltså inte har accepterats av civilutskottets majoritet. När det gäller att lita på politiska kontakter är det angeläget att framhålla att vad man skall lita på är riksdagens beslut. Man får handla efter det att den verkligt beslutande instansen har sagt sitt ord.
Herr talman! De politiska kontakter jag nämnde har tagits mycket sent, och det sammanhänger delvis med att regeringsbyten inte alltid i tiden kan samordnas med budgetpropositionens framläggande.
Herr talman! Vi finner att det här står olika bedömningar mot varandra. Vad gäller exempelvis påståendet att rättssäkerheten skulle bli bättre tillgodosedd, om man följer propositionen och reservationen, har jag en motsatt uppfattning. Jag anser att rättssäkerheten gagnas bäst av att de mycket värdefulla juristerna är med från början på olika avdelningar och där har gott samarbete med andra fackmän. Vidare vill jag erinra om att 20 länsstyrelser ställt sig på utskottets sida. Det finns all anledning att lyssna till dem och ta hänsyn till deras praktiska erfarenhet. Utskottets ordförande nämnde att det väckts en motion från moderat håll och att det bakom den fanns folk med erfarenheter från länsstyrelsearbete. Det är riktigt. För min del har jag i 45 år varit knuten till landsstaten. Jag har tjänstgjort på länsstyrelsen och inom fögderiförvaltningen och tillhör f. n. länsstyrelsens styrelse. Jag är övertygad om att utskottets linje är den riktiga och den som gagnar länsstyrelsearbetet och samhället bäst. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkra utbyggnaden av barnomsorgen. Jag lämnade den 8 december 1978, dvs. för tre månader sedan, med anledning av interpellationer från bl.a. Inga Lantz en omfattande redogörelse för min syn på utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. Jag ber att få hänvisa till det svaret. Jag förklarade i det sammanhanget att diskussioner hade påbörjats med Svenska kommunförbundet om dessa frågor. Min utgångspunkt vid dessa överläggningar var att den av riksdagen i samförstånd med Svenska kommunförbundet uttalade målsättningen om barnomsorgens utbyggnad måste uppfyllas. Diskussionerna har visat att Svenska kommunförbundet delar min uppfattning. Förbundet har, som ett konkret resultat av överläggningarna, skrivit till samtliga länsavdelningar och pekat på angelägenheten av att ytterligare överväganden görs om möjligheterna att öka utbyggnadstakten i förhållande till nuvarande plan för slutet av den aktuella utbyggnadsperioden. Enligt förbundets mening är det önskvärt att länsavdelningarna medverkar härtill genom att barnomsorgens utbyggnad tas upp till konkret behandling vid förestående årsmöten. Till skrivelsen har bifogats ett tabellmaterial som belyser situationen i de enskilda kommunerna. Förbundet har vidare genom en skrivelse till ett antal enskilda kommuner riktat en särskild förfrågan om hur kommunstyrelsen ser på möjligheterna att öka utbyggnadstakten under de närmaste åren. Jag vill vidare peka på att regeringen i dagarna lägger fram en proposition till riksdagen om kommunernas ekonomi. I propositionen föreslås bl.a. att skatteutjämningssystemet reformeras, varvid hänsyn tas till befolkningens ålderssammansättning och kommunernas kostnader för barnomsorgen. Detta bör underlätta en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det visar sig att kommunerna inte kommer att klara utbyggnaden så som man hade räknat med. Socialstyrelsen räknar med att det fattas 25 000 platser. Vid ett krismöte för en tid sedan på Kommunförbundet sade man att kommunerna inte har ekonomiska möjligheter att klara avtalet om de 100 000 resp. 50 000 nya platserna. En avgörande orsak till detta är att den andel av kostnaderna för varje ny plats som staten svarar för har minskat mycket. Från att ha täckt 63 96 täcker nu statens andel bara 47 96. Planeringsgruppen för barnomsorg inom socialdepartementet har också i sin enkät fått fram att just kommunernas ekonomiska situation är en av huvudorsakerna till att utbyggnaden går så långsamt. Enligt planeringsgruppen, som Gabriel Romanus så väl känner till, uppgav fyra av fem kommuner att det är de ekonomiska skälen som stoppar utbyggnaden. Kommunerna har helt enkelt inte råd att bygga daghem och fritidshem. I Huddinge kommunstyrelses utlåtande över den senaste barnomsorgsplanen heter det: ”Utbyggnad skall ske med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningar som finns.” Det framstår allt tydligare, tycker jag och många med mig, att staten måste ta på sig det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden av barnomsorgen om det skall bli någon sådan. Om det ser mörkt ut i dagens situation, så ser det ännu mörkare ut för framtiden. Hur skall man kunna täcka behovet av nästan 1 miljon platser 1982 om man inte ändrar de ekonomiska förutsättningarna för utbyggnaden? Med tanke på att det bara finns 100000 daghemsplatser och 35 000 fritidshemsplatser är behovet katastrofalt stort, och man måste få pengar till detta. I svaret som jag har fått sägs det att man har diskuterat med Kommunförbundet, och parterna är överens om att planen med de 100 000 resp. 50 000 nya platserna skall uppfyllas. Men då frågar jag: Hur skall planen kunna uppfyllas? Enligt det krismöte man höll fattas det pengar för att man skall kunna uppfylla planen. Det enda påtagliga jag kan utläsa av detta svar är att Kommunförbundet, som ett konkret resultat av överläggningarna, har skrivit till samtliga länsavdelningar. Det är det enda konkreta. Men pengarna då? Regeringen kommer tydligen inte att anslå några pengar för att säkra barnomsorgsutbyggnaden, och det tycker jag är bedrövligt. Det är alarmerande att det fattas 25 000 platser enligt den plan vi har nu, och det är alarmerande att det inte kommer att finnas pengar för att klara barnomsorgen 1982, då det enligt SCB:s och kommunernas beräkningar behövs 1 miljon platser. Vad som erfordras är givetvis konkreta åtgärder för att garantera utbyggnaden: att man genomför en lagstiftning om barnomsorgen, att staten tar det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden och att mark och utrymme reserveras för den. Ingenting av detta finns i svaret. Jag är mycket besviken.
Herr talman! Det är för tidigt att säga att planen inte kommer att hållas. Jag vill upprepa det som jag påpekat många gånger tidigare, nämligen att kommunernas faktiska och planerade utbyggnad har överensstämt med riksdagens beslut när det gäller de första tre åren — varav vi nu är inne i det tredje. För de två år som vi därefter har framför oss, alltså 1980 och 1981, ligger kommunerna under planen, men vi kan för den skull inte säga att planen inte kommer att kunna hållas. Vi diskuterar hur vi skall få kommunerna att leva upp till planen, och det är framför allt Kommunförbundet som har åtagit sig att bevaka detta. Jag vill också understryka att kommunerna enligt de föreliggande planerna ligger under med 10 000 platser, inte 25 000. Den siffra som Inga Lantz nämnde är hämtad ur en skrift som socialstyrelsen har givit ut och som avser en annan tidsperiod. Det är viktigt att detta skrivs in i riksdagens protokoll, så att vi inte sprider oklarhet på den här punkten. Jag känner inte till vad det är för ett krismöte i Kommunförbundet som Inga Lantz talar om, men jag kan nämna att regeringen skall ha nya överläggningar med Kommunförbundet inom kort, och då kommer vi antagligen att få ta del av förbundets syn på läget för dagen. Men det är inte sant att kommunerna inte tillförs några nya medel för den här verksamheten. Jag vill påminna om att det nu är första året som kommunerna får bidrag för samtliga platser i barnomsorgen enligt de mycket kraftigt förhöjda bidragen med 15 500 kr. per plats som f. n. utgår. Dessutom kommer bidraget med hänsyn till lönekostnadernas ökning att höjas ytterligare under våren. Det innebär att vi i budgeten för nästa år har ett statsbidrag för barnomsorgen som ligger 1 miljard kronor högre än för innevarande budgetår. 1 miljard är ett större tillskott än den här verksamheten någonsin tidigare har fått. Jag vill också peka på det besked som lämnas i svaret när det gäller det reformerade skatteutjämningssystem som regeringen inom kort kommer att föreslå riksdagen. Hänsyn kommer därvid att tas till kommunernas barntäthet och barnomsorgskostnader. Exakt hur detta skall gå till får Inga Lantz veta när propositionen kommer, men det har alltså lämnats ett besked i svaret på den här punkten.
Herr talman! Gabriel Romanus menar att det är för tidigt att säga om det kommer att fattas platser, men han har sagt i en tidigare debatt här i kammaren att det fattas 10 000 platser. Enligt de siffror jag har uppgår bristen till 25 000 platser. Jag tycker emellertid att detta är ganska ointressant. Man bör tvärtom ställa framtidsperspektivets siffror i belysning, och då måste vi räkna med att kunna täcka upp 1 miljon daghemsoch fritidshemsplatser. Hur får man pengar till det? Gabriel Romanus säger att vi nu har satsat mer än vi gjort tidigare. Det kan väl hända att det är så, men det räcker ju i alla fall inte. Också på krismötet i Kommunförbundet framkom att det fattades pengar, och man konstaterade därvid att det är lönekostnaderna och byggkostnaderna som rusat i höjden. Dessa kostnader har ju tillåtits skjuta i höjden med lavinartad hastighet. I snitt kostar en daghemsplats 44 000 kr., men det finns exempel på att en enda plats kan kosta 75 000 kr. att iordningsställa, och man räknar med en kostnad av I milj.kr. per avdelning. Också detta är en fråga som regeringen måste bevaka, så att man inte tillåter privat byggkapital att sko sig på att vi behöver Jag konstaterar att regeringen inte är beredd att vidta de åtgärder som enligt vpk:s mening är helt nödvändiga, om man skall klara en utbyggnad av barnomsorgen. Vi är inte heller överens om vilken utbyggnad vi bör ha. Som vpk ser det skall utbyggnadsbehovet baseras på att alla barn, för deras egen skull, skall ha plats på daghem — barn behöver nämligen den stimulans de kan få inom barnomsorgen. Barnen skall enligt vår mening ha den barnomsorgen kostnadsfritt, och kostnaderna får tas ut på annat sätt. Men det finns alltså inga förslag om konkreta åtgärder, ingenting som säger att regeringen är beredd att ta itu med denna fråga, så att utbyggnaden garanteras genom lagstiftning eller så att kommunerna garanteras pengar för verksamheten. Det enda man säger — och det har man sagt under många, många år —-är att man skall fortsätta att diskutera den här frågan. Jag skulle då vilja fråga: Hur mycket pengar kommer kommunerna att få när skatteutjämningssystemet reformerats? Blir det någonting att räkna med eller kommer det att bara röra sig om en mycket marginell summa?
Herr talman! Jag är litet förvånad över att Inga Lantz står här och säger att det fattas 25 000 platser för att planen skall hållas. Jag trodde att vi hade klarat ut att den siffran avser en annan tidsperiod. Nu säger Inga Lantz att detta är ointressant. För min del tycker jag inte att det är ointressant att hålla sig till fakta. Faktum är att kommunernas planer ligger 10 000 under. Det är oroande, men det finns ingen anledning att lämna felaktiga uppgifter. Det är riktigt att vi inte är överens om vad som skall göras. Vpk har satt målet mycket högre, vilket jag tyvärr tror är orealistiskt. Vi måste emellertid hålla oss till riksdagens beslut, och jag tycker det är litet märkligt att som Inga Lantz säga att det inte vidtas några åtgärder. Jag har ju räknat upp en rad åtgärder. För det första ökas anslaget med 1 miljard, för det andra kommer bidraget per plats att öka under våren i enlighet med reglerna och för det tredje kommer riksdagen att föreläggas ett förslag om kommunal skatteutjämning. Vidare kan jag nämna, och det känner Inga Lantz också till, att vi undersöker statsbidragsreglerna och avser att under våren offentliggöra en departementspromemoria om dessa frågor. Men det är ändå ett faktum, att kommunernas företrädare har hållit med om att det nuvarande statsbidragssystemet faktiskt möjliggör ett förverkligande av planen.
Herr talman! Statsbidraget är 14 000 kr. för en daghemsplats och bruttokostnaden för en sådan plats är 35 500 kr. För fritidshemsplatsen får man 7000 kr. och en fritidshemsplats kostar 25 450 kr. Detta visar att det är ett ganska stort glapp, även om man på intäktssidan också skall räkna in föräldraavgifter. Jag tycker att man måste ta Kommunförbundets oro på allvar. Kommunförbundet pekar på att statens andel av bidraget har sjunkit från 63 96 till 47 96. Jag är inte alls nonchalant och ointresserad för om det gäller 10 000 eller 25 000. Men det är ännu intressantare — och det skulle jag vilja att Gabriel Romanus kommenterar litet grand —att få veta hur vi skall kunna klara 1982, då det behövs en miljon platser, när vi redan i dag har det så svårt. Kommun efter kommun vittnar ju om att man har det svårt med ekonomin, och det gäller inte bara barnomsorgen utan SIA skolan och många andra angelägna utbyggnadsbehov. En av orsakerna till att regeringen har så svårt att släppa till pengar till barnomsorgen är nog den att man aldrig har diskuterat målet för barnomsorgen. Varför skall vi ha barnomsorg? Egentligen har man aldrig diskuterat barnens behov av barnomsorg, utan man har talat om förvärvsarbetande och studerande föräldrar. I dag är det de ekonomiska förhållandena i kommunerna som styr utbyggnaden och inte barnens behov.
Herr talman! Den fråga som Inga Lantz har ställt gäller vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att säkra utbyggnaden av barnomsorgen enligt den plan som riksdagen har antagit. Nu tar Inga Lantz upp frågan vad vi skall göra 1982. Det är omöjligt för mig att gå in på den saken inom ramen för svaret på denna fråga, i synnerhet när vi har kommit så långt i debatten att vi har en minut per replik. Låt mig dock på tal om ekonomin än en gång notera att Kommunförbundet har förklarat att inom ramen för den nuvarande överenskommelsen ryms planen. Det har också gjorts en särskild anteckning om, att man har möjlighet att ta upp överläggningar om statsbidragsreglerna, men dessa möjligheter har inte utnyttjats. Jag anser, Inga Lantz, att det är viktigt att inte sprida felaktiga uppgifter. Statsbidraget till daghemsplatser är i dag inte 14 000 utan 15 500 per plats. Jag respekterar Inga Lantz engagemang i denna fråga, men det skadar inte om hon också håller sig till fakta.
Herr talman! Siffran 15 500 gällde för 1978, men för 1979 har jag fått uppgift om att siffran ligger på 14 000 kr. 15 500 kr. gällde för nya platser, och för gamla var det 13 300 kr. För 1979 är man nere på 14 000 kr. Det är de uppgifter jag har fått. Jag upplever här att Gabriel Romanus inte vill kommentera 1982 års behov. Jag vet inte om det är av rädsla för att tala om det stora behov som finns eller om det är andra skäl som ligger bakom. Jag konstaterar emellertid att enligt det svar jag fått och med den inställning som Gabriel Romanus lägger i dagen säkrar man inte planen ens för de platser som vi har beslutat om i riksdagen. Man har inte något som helst framtidsperspektiv för att klara utbyggnaden för 1982, och det är ju bara tre år dit. Jag tycker det skulle vara intressant att åtminstone få en viljeyttring från regeringens sida i denna fråga.
Herr talman! Anledningen till att jag inte går in på frågan om utvecklingen efter 1982 är enkel: det var inte om detta som Inga Lantz ställde sin fråga. Jag diskuterar gärna denna fråga vid ett annat tillfälle, men jag håller mig till de regler som gäller för enkla frågor. Jag kan förstå att Inga Lantz är upprörd om hon tror att statsbidragen till daghemmen har sänkts under 1979 i förhållande till 1978, men så är det inte. De har höjts och är nu 15 500 kr. per plats, och kommer att höjas ytterligare under våren med hänsyn till de ökade lönekostnaderna. Dessutom får kommunerna skatteutjämningsbidrag, som tar särskild hänsyn till just barnomsorgsfrågan. Läget är alltså inte så dystert som Inga Lantz tror.
Herr talman! Om det blir en tusenlapp mer eller mindre tror jag inte har så stor betydelse, när man håller i minnet den stora oro som kommunerna känner för den här utbyggnaden. Jag har haft tillfälle att följa denna fråga i en kommun som har mycket bekymmer med barnomsorgen, nämligen Huddinge kommun. Så är fallet när det gäller både fullmäktige och centralnämnden. Där har vi gång på gång fått se hur man — inte minst från folkpartiets sida — reserverat sig mot utbyggnad av barnomsorgen, därför att det inte finns plats för en utbyggnad i barnomsorgsplanen och därför att det inte finns pengar. Man upplever alltså hela tiden hur kommuner skjuter på staten, regering och riksdag, och hur dessa skjuter på kommunerna och säger att detta är kommunernas sak. Men är det då inte på tiden att man på allvar diskuterar målsättningen med barnomsorgen och också ser till att denna får de ekonomiska resurser som ju ändå finns?
Herr talman! Vill man diskutera målsättningen för barnomsorgen skall man inte ställa en fråga om hur vi skall uppfylla femårsplanen — det är detta frågan gäller i dag. Jag tror dessutom inte att det finns någon kommunalpolitiker här i landet utom Inga Lantz som säger att det är betydelselöst om statsbidraget är tusen kronor högre eller lägre. Det är alltså högre än de siffror som Inga Lantz uppenbarligen har grundat sina angrepp mot regeringen på. Det kan vara värt att notera.
Herr talman! I så fall har jag fått felaktiga siffror från riksdagens upplysningstjänst, men av dessa framgår att statsbidraget är 14 000 kr för alla platser, alltså inberäknat både gamla och nya platser. Det är kanske detta som gjort det hela förvirrande. Sedan är det förstås inte alls ointressant om det är en tusenlapp mer eller mindre —-i den stora konkursen har det liksom ingen betydelse. Mot bakgrund av den oro man känner ute i kommunerna borde det vara helt andra tag när det gäller de ekonomiska förstärkningsresurser som regeringen skulle ställa till kommunernas förfogande. I sin valpropaganda säger folkpartiet att man vill bygga ut barnomsorgen, men det gör man absolut inte på detta vis. Det svar jag fått på min fråga, som helt riktigt rör den plan vi nu har, visar att man från regeringens sida inte kommer att säkra barnomsorgen. Man kommer inte att ge kommunerna pengar för att garantera den utbyggnad som i och för sig är en droppe i havet, eftersom behovet är mycket, mycket större än vad parterna kommit överens om i den föreliggande planen. Detta är beklagligt.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vilka åtgärder som planeras inom utbildningsdepartementet för att öka utbildningsmöjligheterna i gymnasieskolan och när regeringen avser att fatta beslut om detta. Den ställda frågan ger mig tillfälle att redovisa för riksdagen några av de åtgärder mot arbetslösheten bland de unga som — utöver vad som föreslås i budgetpropositionen — nu förbereds inom utbildningsdepartementet. I ett uttalande den 14 februari i år redogjorde jag för dessa åtgärder. Syftet med dem är att bereda fler ungdomar möjlighet till fortsatt utbildning efter grundskolan och därigenom motverka ungdomsarbetslöshet. Dessa åtgärder är uttryck för min uppfattning att skolan måste spela en central roll i kampen mot denna arbetslöshet. Genom att erbjuda fortsatt utbildning ger man ungdomarna möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Härigenom minskar man också risken för social utslagning av ungdomar i tonåren och förhindrar att ungdomarna onödigt tidigt blir föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De åtgärder som regeringen kommer att vidta är också ett led i arbetet på att utveckla gymnasieskolan i riktning mot större flexibilitet. De åtgärder som jag aviserade den 14 februari var bl.a. följande: 1. Skolöverstyrelsen, SÖ, kommer att få rätt att öka antalet årselevplatser i gymnasieskolan med 10 000 utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen. De tillkommande platserna skall i första hand avse yrkesinriktade studievägar. Förutsättningen för ökningen av antalet platser är att riksdagen ger regeringen den fullmakt att inrätta fler platser i gymnasieskolan som begärs i budgetpropositionen. 2. Så snart som möjligt efter utgången av ansökningstiden för intagning till gymnasieskolan skall SÖ redovisa en förnyad bedömning av behovet av utbildningsplatser i gymnasieskolan inför budgetåret 1979/80. framför allt på de yrkesinriktade linjerna. kurser bör — i avvaktan på en närmare bedömning från SÖ och arbetsmarknadsstyrelsen, AMS — utgå från samma platsantal som för innevarande år, dvs. 5 200 årselevplatser. 4. SÖ kommer att få ett uppdrag att undersöka vilka av nuvarande yrkesinriktade linjer och specialkurser i gymnasieskolan som vid sidan av en sammanhängande studiegång kan erbjudas som etapputbildning. En försöksverksamhet med social servicelinje som skall kunna genomgås i etapper kommer att inledas. S. SÖ kommer att få i uppdrag att utforma ett förslag till regler för statsbidrag till förhyrning av utrustning för gymnasieskolan. Ett sådant bidrag skall om möjligt införas fr.o.m. budgetåret 1979/80. 6. Föratt få till stånd en bredare försöksverksamhet inom gymnasieskolan kommer SÖ dels att få i uppdrag att inleda försök med friare resursanvändning, dels att få rätt att medge lokala jämkningar i timplaner. Försöksverksamheten skall genomföras i samarbete med gymnasieutredningen. I mitt uttalande den 14 februari informerade jag också om att det inom regeringskansliet pågår arbete bl.a. i vad gäller bättre möjligheter för kommunerna att köpa utbildningskapacitet i företagen, ökat lokalt och regionalt inflytande över planeringen av gymnasieutbildningen samt bättre samordning av de resurser som i dag finns för gymnasial utbildning. Vikten av att det vidtas åtgärder av det slag som jag redovisat understryks av SÖ och AMS i en gemensam skrivelse av den 16 februari 1979. De konkreta åtgärder som föreslås av verken är till sin karaktär av samma slag som de regeringen redan förklarat sig beredd att vidta. Ett samlat beslut om de åtgärder som jag redovisat kommer att fattas av regeringen så snart som möjligt under mars månad. Därvid kommer också ställning att tas till skrivelsen från SÖ och AMS.

Herr talman! Jag tackar skolministern för ett utförligt svar på min fråga. Sysselsättningssituationen för ungdomar som slutar grundskolan är synnerligen alarmerande. Ungefär 100 000 ungdomar under 25 år är f.n. arbetslösa eller berörda av någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta motsvarar en hel årskull ungdomar. Jag delar självfallet uppfattningen att skolan skall spela en central roll i kampen mot ungdomsarbetslösheten. I januari i år väcktes en socialdemokratisk partimotion om gymnasieskolan, där denna uppfattning var mycket framträdande. Som kritik mot förslagen i budgetpropositionen på detta område framförde vi i motionen bl.a. följande synpunkter. Vi menade att det behövs flera platser i gymnasieskolan. Den lokala skolplaneringen bör utgå från ett högre utgångsläge. Vi föreslog att antalet utbildningsplatser skall öka för att svara mot 100 94 av årskullen 16-åringar. Vi krävde att besked skulle lämnas om kortkursutbudet, för att möjliggöra en vettig skolplanering och för att kurserna skulle kunna göras påbyggbara. Vi krävde då att kommunerna skulle få köpa utbildningskapacitet i företagen. Vi krävde vidare ett ökat lokalt och regionalt inflytande över gymnasieskolan. Som synes finns det en mycket stor överensstämmelse mellan våra motionskrav och det som skolministern nu har anfört. Vi är självfallet mycket tillfredsställda med detta. Det är bra att ha en skolminister som läser våra motioner och som också ser till att våra motionskrav blir bönhörda. De initiativ som regeringen här redovisar är alltså bra, och vi kan vara eniga om dem i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Men det behövs ännu mer, t.ex. förstärkta resurser för studieoch yrkesorienteringen och mer resurser till planeringsrådens verksamhet. Jag hoppas att skolministern också har något att säga om det. Det gäller också insatser för att tillgodose det ökade praktikbehovet. Detta har olika myndigheter och utredningar tagit upp, men det behövs nu ett samlat grepp från regeringens sida på den punkten. Jag skulle också önska några synpunkter från skolministern på en viktig del av SÖ-AMS-skrivelsen, nämligen i den delen som gäller den ojämlikhet som nu råder i fråga om de samhällsstöd som kan utgå i samband med olika former av utbildning. I skrivelsen från SÖ och AMS påpekas det att inkomstnivån för de beredskapsarbetande ungdomarna blir förhållandevis hög. Det står så här i skrivelsen: ”Detta får till följd att ungdomarnas intresse för utbildning minskar. Särskilt gäller det utbildning som ges i gymnasieskolan, där studiestödet ligger på en avsevärt lägre nivå än lönen under beredskapsarbete.” Det är många av oss som upplever detta som ett mycket stort problem. Jag menar därför att denna fråga med det snaraste bör bli föremål för samlade åtgärder från regeringen och vill därför fråga skolministern: När kommer dessa åtgärder att vidtas?
Herr talman? Jag kunde naturligtvis å min sida, när jag läste den socialdemokratiska partimotionen, med tillfredsställelse konstatera att man där framställde önskemål som låg i linje med regeringens ambitioner när det gäller att lösa ungdomsarbetslöshetsfrågor. Dessa krav på fler utbildningsplatser ställdes mot bakgrunden av de arbetslöshetssiffror som vi ju från alla håll, förutsätter jag, ser som alarmerande och som ju också tyvärr i januari visade stigande tendens — mer än vad som är att vänta ens för en januarimånad. De krav som man nu alltså ställer att vi skall nå upp till 100 ”., av en årskull, när det gäller att kvantifiera antalet gymnasieplatser, skulle erfordra yuerligare 3400 platser. Vi är, som jag sagt i svaret, beredda att ställa 10000 årselevplatser i intagningsklasser till förfogande. Vill man fortsätta med den här procentleken — det är naturligtvis inte bara en lek — blir det alltså 106 "a, har det sagts mig, av årskullen. Lena Hjelm-Wallén tog också upp några andra saker i detta sammanhang, SYO och regionala planeringsråd. Jag vill erinra om att det i budgetproposi tionen ligger förslag om yuerligare 5 milj.kr., utöver det som skolöverstyrelsen har begärt i sin anslagsframställning. Detta motsvarar 28 grundbelopp för uppsökande SYO-verksamhet och 22 grundbelopp för regionala planeringsråd. Planeringen för användningen av dessa resurstillskott pågår. Sedan tar Lena Hjelm-Wallén upp ett problem som jag också finner mycket besvärande och bekymmersamt men som inte så snabbt kan lösas som de andra. Det gäller ojämnheten i samhällsstödet till ungdomarna. Vi arbetar tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet i en arbetsgrupp med att försöka få fram lösningar, och jag skall återkomma i saken så snart jag har någonting att meddela.

Herr talman! Jag vill beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan säga att vi fann det synnerligen otillfredsställande att regeringen höll fast vid en dimensionering om 97 ?4 av årskullen 16-åringar. Vi menar att man måste ta hänsyn till det ökande sökandeintresset och därmed redan i utgångsläget planera för att antalet utbildningsplatser skulle ökas för att svara mot 100 96. Vi är också på det klara med att det därutöver behövs extraramar — sådana som statsrådet Rodhe nu har aviserat. Det är visserligen litet konstigt att avisera extraramar redan innan riksdagen har behandlat och sagt ja till den ursprungliga ramen, men jag ser detta som ett bevis på att statsrådet Rodhe tagit hänsyn till den kritik som vi riktade mot gymnasieplaneringen. Därför är jag tacksam för den förändring som har skett, även om beslutsgången blir litet konstig. SYO:n skall beredas, säger skolministern. Jag hoppas att det då också sker på ett positivt sätt. Där har vi från socialdemokratiskt håll konkreta yrkanden på ökade resurser till SYO med 2,5 milj.kr. samt ökade anslag till de regionala och lokala planeringsråden med 3,5 milj.kr. Den frågan skulle alltså kunna lösas i riksdagen, om ni tycker att den är väsentlig. På den sista punkten som skolministern tog upp — om de olika ekonomiska förhållanden som gäller i den här ungdomsgruppen vid studier — tycker jag det är bra att man i departementet gör en översyn. Men har man aviserat någon tidpunkt när man tänker komma fram med förslag? Såvitt jag har sett finns det ingen proposition aviserad. Jag undrar därför vilken tidsaspekt man har när man arbetar med dessa frågor.
Herr talman! Det var framför allt två frågor som Lena Hjelm-Wallén såg som olösta. När det gäller frågan om förstärkta resurser till SYO och planeringsråd håller vi på att undersöka om det skall behövas mer pengar än vad vi nu har föreslagit i budgetpropositionen. När det gäller uppsökande SYO kommer skolöverstyrelsen med utvärdering och förslag till permanent organisation av SYO-verksamheten den 1 juli 1979. När det sedan gäller den stora och besvärliga frågan om ojämnheten i ekonomiska villkor för elever på det gymnasiala stadiet, beroende på i vilken utbildningsform de befinner sig, är ju detta en stor och svår fråga. Jag vågar. Nr 98 därför inte ange någon bestämd tidpunkt, men vi har som sagt tillsatt en Torsdagen den gemensam arbetsgrupp för de bägge departementen för samarbetet dem 8 mars 1979 emellan, och den arbetar så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat socialministern dels om han anser att nuvarande regler för att kontrollera att läkare inte felaktigt förskriver beroendeframkallande läkemedel till drogmissbrukare är tillräckliga, dels om han avser att ta några initiativ för att förhindra att beroendeframkallande läkemedel förskrivs till drogmissbrukare. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på frågan. Enligt 4§ 3. receptkungörelsen , vilken socialstyrelsen utfärdat med stöd av läkemedelsförordningen , skall narkotiskt läkemedel och annat läkemedel som innebär risk för beroende förordnas med största försiktighet. Vidare föreskrivs att narkotika inte får skrivas ut till person som inte är känd för den ordinerande läkaren, om inte vederbörandes identitet styrks på ett betryggande sätt. Per telefon får narkotika skrivas ut endast i trängande fall och i avdelade doser, varvid mängden vid varje tillfälle inte får överstiga fem sådana doser. Socialstyrelsen har därefter i ett särskilt cirkulär behandlat frågor som rör missbruket av sömnmedel och nervlugnande medel och därvid framhållit att vad som föreskrivits i receptkungörelsen om narkotiska medel även skall gälla sådana läkemedel. Enligt medicinalpersonalkungörelsen har bl.a. läkare ett särskilt disciplinansvar vid försummelse, oförstånd eller oskicklighet i yrkesutövningen. Medicinalväsendets ansvarsnämnd. som handlägger sådana ärenden, kan tilldela vederbörande erinran eller varning eller återkalla läkarens legitimation, Med anledning av rapporter som kommit in till socialstyrelsen från vissa länsläkare och klinikchefer pågår inom styrelsen sedan någon tid en kartläggning och insamling av material som kan läggas till grund för eventuellt erforderliga åtgärder inom det aktuella området. Eftersom utredningen fortfarande pågår är det för tidigt att nu uttala sig om resultatet och vilka åtgärder som kan behövas för att förhindra felaktig förskrivning av beroendeframkallande medel. Jag kan försäkra Rune Gustavsson att socialstyrelsen, länsläkarna och de 15 ansvariga läkarna vid olika sjukhuskliniker i landet följer denna fråga med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det svar jag fått. När man ser en uppgift i pressen lik den som var anledningen till min fråga, nämligen att läkare per telefon skriver ut recept på narkotiska medel till personer som är narkomaner och alkoholister, personer som är eller har varit under behandling för sitt missbruk, då måste man känna oro. Man måste fråga sig vad det är för mekanismer i vårt samhälle som ger upphov till att läkare, som bör känna ansvar för sin viktiga yrkesroll, helt enkelt saboterar vården av alkoholoch narkotikamissbrukare. Allmänheten har med rätta ett stort förtroende för läkarkåren. Det är nödvändigt att det förtroendet upprätthålls. Men när vi för ett tag sedan fick uppgifter om hur läkare missbrukar sin rätt att sjukskriva människor och nu får uppgifter om receptskrivning av narkotiska medel per telefon, kan det leda till att förtroendet rubbas. Det menar jag skulle vara mycket olyckligt. Naturligtvis frågar man sig hur dessa läkare uppfattar sin läkaruppgift. Var finns etiken? När det gäller narkotikan har Sveriges riksdag, på förslag av regeringen våren 1978, lagt fast en klar målsättning att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas. Detta beslut får naturligtvis inte tolkas så att en person skall kunna ringa till läkare för att få ett recept utskrivet och därmed fortsätta sitt missbruk. När jag i statsrådets svar tar del av innehållet i receptkungörelsen frågar jag mig om denna receptkungörelse, som tydligen är ganska gammal, verkligen står i harmoni med de beslut som riksdagen fattat i fråga om narkotika. Frågan är om man inte snabbt bör göra en översyn av kungörelsen. Vi har alltså gemensamt fattat ett beslut om insatser av skilda slag för att komma till rätta med narkotikamissbruket dels i form av förebyggande åtgärder, dels i form av åtgärder för att hjälpa de människor som hamnat i missbruket. Då har vi, menar jag, rätt att förvänta, ja, vi har rätt att kräva att personer inom olika sektorer i vårt samhälle som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med dessa problem arbetar efter de målsättningar som samhället fastslagit. Varje receptutskrivning av det nu aktuella slaget är ett sabotage mot det arbete vi håller på med för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Det är ett sabotage mot de människor till vilka narkotikan skrivs ut. Ett rimligt krav menar jag måste vara att receptförskrivning av beroendeframkallande medel per telefon inte får förekomma. Därför räcker det inte att bara följa frågan med uppmärksamhet. Vi måste handla.

Herr talman! I likhet med Rune Gustavsson anser jag det allvarligt om narkotika och andra beroendeframkal'ande medel skrivs ut alltför lättvindigt. Det är för att förhindra detta som vi har detaljerade bestämmelser om vad läkarna har att iaktta vid förskrivning av sådana läkemedel. Dessa bestämmelser anser jag uppfylla de krav man kan ställa. När det gäller att spåra läkare som kan misstänkas för att felaktigt förskriva beroendeframkallande medel finns flera möjligheter. Sålunda skall länsläkare eller i kommun utanför landstingsområdet förste stadsläkare en gång om året inspektera apoteken inom hans verksamhetsområde. Vid inspektionen skall särskilt granskas om någon missbrukat sin rätt att skriva ut läkemedel. Vidare skall försäljningen av bl.a. narkotiska medel gås igenom. Länsläkaren skall upprätta protokoll över inspektionen, och protokollet skall sändas in till socialstyrelsen. Klinikchefer och andra läkare brukar också underrätta länsläkaren och socialstyrelsen om misstänkta fall av felaktig förskrivning av beroendeframkallande medel. Som jag nämnde i mitt frågesvar pågår en intensifierad undersökning av förskrivningar av beroendeframkallande medel för att man skall få underlag för en bedömning av dels frågan i vilken utsträckning missbruk av förskrivningsrätten förekommer, dels behovet av ytterligare åtgärder inom det aktuella området. Vi får avvakta resultatet av denna undersökning. Jag vill i detta sammanhang tillägga att vi givetvis på detta område, liksom på andra områden, måste utforma vårt regelsystem med beaktande av både läkares och patienters berättigade krav på integritet. Vi måste komma ihåg att det finns många människor i vårt samhälle som har ett legitimt behov av läkemedel av det slag som vi här diskuterar. Vi får inte hindra dem att få den medikamentella behandling som de verkligen behöver på grund av sin sjukdom eller andra besvär.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det finns många människor som har stort behov av mediciner av det här slaget, men vad min fråga gäller är det missbruk som förekommer och där läkare, enligt uppgift, per telefon skrivit ut narkotiska medel till personer som är under behandling för narkotikaoch alkoholmissbruk. Därför återkommer jag till min fråga om statsrådet anser att det finns anledning att göra en översyn av receptkungörelsen. Den redovisning som statsrådet här har givit tolkar jag så, att det finns anledning att göra en översyn av receptkungörelsen, så att den överensstämmer med det beslut som riksdagen har fattat beträffande narkotikaproblemet. Jag upprepar än en gång att riksdagen klart har sagt ifrån att vi inte kan acceptera någon form av narkotika som inte är medicinskt betingad. Det preparat som jag nämner i min fråga, Heminevrin, har enligt uppgift funnits i ca 20 år och har alltså varit känt ganska länge. Jag vet också att den här frågan för inte så länge sedan har aktualiserats i socialstyrelsen, men det gäller ju att vidta åtgärder. Jag är medveten om att man måste avvakta vissa resultat och undersökningar innan man fattar beslut, men eftersom frågan är oerhört allvarlig är det väldigt viktigt att man inte drar ut på tiden så att den mals sönder i de byråkratiska kvarnarna.
Herr talman! Jag vill upprepa att så fort vi genom den intensifierade undersökning som jag talade om i mitt svar får fram underlag får vi ta ställning till om det behövs någon översyn av receptkungörelsen med anledning av påtalat missbruk. Jag vill lugna Rune Gustavsson med att vi verkligen varit aktiva i denna fråga under årets första månader. Det är alltså troligt att det kommer att göras en översyn med det material som framkommer genom den intensifierade undersökningen som underlag.

Herr talman! Lilly Hansson har frågat mig om jag är beredd att ge besked om något bud om försäljning av vissa enheter inom NCB har getts från staten samt om jag är beredd att medverka till att staten tar ledningen i arbetet för att rekonstruera NCB. Ulla Orring har frågat mig vilka initiativ som kan väntas från mig för att eventuellt säkra fortsatt drift i Hörnefors eller vid en eventuell neddragning eller nedläggning skapa nya arbetstillfällen i orten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I slutet av förra året tillkallade jag en särskild förhandlingsgrupp med uppgift att biträda regeringen i fortsatta överläggningar med skogsindustriföretagen. Förhandlingsgruppen arbetar nu med de konkreta och i vissa fall akuta problem som föreligger inom i första hand skogsägarföretagen. Detta innebär att regeringen genom denna förhandlingsgrupp söker finna långsiktigt hållbara lösningar i strukturellt och finansiellt hänseende för skogsägarföretagen och då bl.a. för NCB. Staten medverkar således redan i arbetet med att rekonstruera NCB. Något förslag från förhandlingsgruppen till NCB om försäljning av vissa anläggningar har inte getts. Jag är emellertid inte beredd att närmare redogöra för de diskussioner som nu förs mellan regeringens förhandlingsgrupp och ledningen för NCB. Rekonstruktionsarbetet är en komplicerad process där offentlighet åt diskussionernas innehåll kan inverka negativt på arbetet och dessutom riskera att skada företagets löpande affärsverksamhet. Jag kan dock försäkra att arbetet bedrivs med största möjliga skyndsamhet. Vad gäller frågan om fortsatt drift vid Hörnefors ingår detta som en del i det nu pågående rekonstruktionsarbetet av NCB. Innan resultatet av detta arbete föreligger, är jag inte beredd att närmare gå in på vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Det är en för mig och många västerbottningar viktig fråga som jag har ställt och fått svar på. Jag noterar också av industriministerns svar att den tillsatta förhandlingsgruppen inte lämnat förslag om försäljning till NCB. Sysselsättningsläget i vårt län är synnerligen ansträngt, och här gäller det frågan om Hörneforsfabrikens vara eller inte vara. Det är lätt att konstatera att NCB och Hörneforsfabriken har haft flera besvärliga år. Marknadsbetingelserna, den långa lågkonjunkturen och USA dollarns låga värde har haft långtgående negativa effekter, och i dag ifrågasätter man lönsamheten. Därtill kommer bristen på råvara, vilket anges som ett av skälen för en nedläggning av massatillverkningen i Hörnefors. Hörneforsfabriken ingick i den kedja av företag inom skogsindustribranschen som NCB inköpte. Åren 1961-1977 inköptes 19 företag i branschen. Så här efteråt kan NCB:s svårigheter konstateras. Företagsinköpen skedde i alltför snabb takt och utan att företaget hade möjlighet att konsolidera sin ställning. En långsiktig planering har saknats. Utvecklingsoch forskningsarbete har inte bedrivits. Över huvud taget måste man slå fast, att detta inte bara gäller NCB. Det behövs mycket mer forskning och produktutveckling inom all svensk massaoch pappersindustri. Man måste beklaga att alltför litet har satsats på investeringar för vidareförädling och utveckling. Det anses också att Sverige jämfört med andra länder har haft en mycket låg vidareförädlingsgrad. När det gäller förhållandena i Västerbotten kan jag nämna att en tredjedel av råvaran förs ut ur länet. Den delen går alltså vårt län förbi, ett län som så väl behöver fler arbetstillfällen. Jag har varit i Hörneforsfabriken och resonerat med människorna där. Bland dem finns verkligen en stark vilja att kämpa för sin fabrik. Som en stor resurs vill jag räkna den yrkesskicklighet som arbetarna besitter. Yrkesskickligheten och ett starkt engagemang för fabriken är två värdefulla inslag för en fortsatt drift i Hörnefors. En eventuell nedläggning skulle vara en kapitalförstöring. Under de senaste tio åren har här lagts ner ca 80 miljoner för modernisering och upprustning. Under 1978 nyttjades pappersbruket till sin fulla kapacitet. Priserna har också förbättrats, och efterfrågan på papper saknas inte. Hörnefors är ett brukssamhälle som är uppbyggt kring fabriken. Av de 520 anställda bor 400 i samhället och 80 i byarna runt omkring. Hälften av de anställda har egna villor. Många serviceföretag är underleverantörer till fabriken. Dimensionering av skolor, sjukvård och annan samhällsservice har helt skett med tanke på behovet från de människor som arbetar vid NCB fabriken. Det är därför viktigt att, som industriministern säger, rekonstruktionsarbetet för NCB:s del bedrivs med stor skyndsamhet och i syfte att bevara driften i Hörnefors. Ett helt samhälle står och faller med denna enda fabrik.

Herr talman! Tack för svaret! Vi har i massmedia kunnat läsa om turerna kring NCB och den kris som koncernen onekligen befinner sig i. En uppgift om att staten givit NCB ultimatum att sälja ut enheter har naturligt nog skapat oro hos de anställda inom de företag som eventuellt inte skulle bli kvar. Det är mot bakgrund av dessa uppgifter och den oro som finns hos de anställda inom koncernen som jag har ställt min fråga. Det kan förefalla litet egendomligt att uppgifterna i pressen, som har återkommit gång på gång, skulle vara helt gripna ur luften. Det talas om Väjafabriken i Kramfors, Vallvik utanför Söderhamn och Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik. Visserligen har Gunnar Engman dementerat dessa uppgifter, men han sade samtidigt att möjligheterna att sanera ekonomin genom försäljning av en eller flera enheter inom koncernen är ett alternativ som just nu diskuteras. Det är inte så konstigt att de anställda i övriga fabriker inom koncernen ställer sig frågan vad som skall hända med dem. Om staten skall gå in, är det rimligt att åtagandet gäller hela koncernen och att staten tar ledningen i arbetet med rekonstruktionen. Det bör f. ö. gälla hela skogsindustrin, men den debatten kan vi inte föra under en kort frågestund. och det var inte heller min mening. Det är tillfredsställande att industriministern nu säger att något bud om försäljning av vissa enheter inom NCB inte har gått ut från statens sida. Jag förutsätter att jag kan lita på att så inte heller sker innan dessa långsiktiga lösningar har nåtts. Det är hög tid att regeringen går in på ett mer aktivt sätt, innan NCB kanske säljer ut vissa enheter. Jag vore tacksam om industriministern kunde ge ett besked på den punkten. Har man någon kontroll över vad NCB som koncern tar sig för? Industriministern säger i sitt svar att staten redan medverkar i en rekonstruktion av NCB, men han kan inte eller vill inte ge besked om vad som diskuteras. Jag tycker att ett besked borde kunna ges om vem som styr detta rekonstruktionsarbete. Håller sig förhandlingsgruppen — och naturligtvis då också regeringen — bara informerad om vad NCB gör eller griper man verkligen in i arbetet? Regeringen förefaller väldigt passiv. Jag tycker att man skall se på hela koncernen. Vad händert.ex. med Hörnefors om NCB säljer ut vissa av de, som man påstår, lönsammaste bitarna? Vad händer med andra fabriker som blir kvar? Jag tycker nog att regeringen bör visa större aktivitet.
Herr talman! Jag kan bara än en gång understryka att vi förhandlar genom en förhandlingsgrupp, att diskussionerna befinner sig i ett akut skede och att de inte mår bra av att jag här diskuterar olika komponenter i frågekomplexet. Men naturligtvis — jag säger detta med anledning av Lilly Hanssons senaste fråga — avser förhandlingarna hela koncernen.
Kan jag tolka detta så, att det inte kommer att hända någonting inom NCB-koncernen innan en långsiktig konkret lösning har nåtts?

Herr talman!

Nämnden för fartygskreditgarantier har, enligt förordningen om fartygskreditgaranti m.m., förordningen om statligt stöd till beställare av fartyg och förordningen om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, till uppgift att till fullmäktige i riksgäldskontoret eller regeringen yttra sig i frågor om garanti eller lån enligt dessa författningar. Däremot har nämnden enligt dessa förordningar inte någon beslutsfunktion i fråga om att lämna lån eller utfärda garanti. Det nämnda regeringsbeslutet avser uteslutande vad nämnden har att iaktta när nämnden bereder och avger yttranden i ärenden. I sammanhanget vill jag emellertid nämna att jag med stöd av regeringens bemyndigande har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se över handläggningen av ärenden om fartygskreditgarantier m.m. I direktiven för utredaren anges bl.a. att frågan om var beslutanderätten i stödfrågorna i fortsättningen skall läggas bör övervägas. Vad gäller den andra frågan vill jag anföra följande. Regeringsformen föreskriver att statliga förvaltningsmyndigheter, som inte lyder under riksdagen, lyder under regeringen. Det innebär att nämnden för fartygskreditgarantier, liksom andra myndigheter som inte lyder under riksdagen, i princip måste följa föreskrifter av allmän natur som regeringen meddelar. Däremot får regeringen inte bestämma hur förvaltningsmyndighet skall besluta i ett enskilt ärende, som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag. De föreskrifter som meddelats genom det nyss nämnda regeringsbeslutet är av allmän natur och innehåller således inte något beslut av regeringen om hur nämnden skall handla i ett enskilt fall.

Herr talman! Jag ber först att få tacka industriministern för svaret. Det slås där fast att det regeringsbeslut som jag har frågat om avser uteslutande vad nämnden har att iaktta när den bereder ärenden och avger yttranden till riksgäldsfullmäktige. Det är precis vad som sades också i propositionen 1975/ 76:121 i samband med att det inrättades en särskild rådgivande nämnd som skall yttra sig till riksgäldsfullmäktige innan detta organ fattar beslut. Jag hade inte väntat att få något annat svar på den första frågan än det som givits, och jag är väl medveten om den utredning som har tillsatts i sammanhanget. När det gäller den andra frågan tänker jag inte ta upp någon tolkningsdebatt med industriministern. Frågan är av konstitutionell och statsrättslig art. Vi får kanske tillfälle att pröva den frågan i annat sammanhang. Men vad jag som lekman har framfört är att jag har svårt att förstå att fartygskreditnämnden kan betraktas som en förvaltningsmyndighet. Den har ju endast att lämna råd till riksgäldsfullmäktige, som har ansvaret, som jag ser saken, för de beslut som fattas i de ärenden nämnden bereder. Det är en något egendomlig handläggning, men min fråga gäller den reella behandlingen av de ärenden vi har oss förelagda i riksgäldsfullmäktige. I det avseendet har jag fått till svar att det icke är tänkt att i nuvarande läge ändra den ordning som f. n. råder. Det är ett svar som kan vara till ledning för riksgäldsfullmäktige och också till ledning för ledamöterna i fartygskreditnämnden fram till den tidpunkt då den tillsatta utredningen har avlämnat sitt förslag och vi får tillfälle att ta ställning till detta. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig om man kan förvänta sig att regeringen nu ingriper för att klara upp krisen vid Broby Industrier. I slutet av år 1977 försattes Broby Industrier AB i konkurs. Flera intressenter har sedan dess visat sitt intresse av att förvärva företaget. F.n. pågår förhandlingar mellan konkursförvaltaren och det danska företaget Novopan Träindustrie a/s om förvärv av Broby Industrier AB. En förutsättning för detta förvärv torde emellertid vara att Novopan får förvärvstillstånd enligt lagen om inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. Enligt vad jag har erfarit väntas en ansökan om förvärvstillstånd inkomma till regeringen inom de närmaste dagarna. Regeringen kommer sedan att i sedvanlig ordning pröva frågan om förvärvstillstånd.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min fråga till industriministern har jag ställt med anledning av den långt utdragna krisen vid Broby Industrier. I december i fjol efterlyste jag här i riksdagen åtgärder från regeringen för att rädda företaget och få det på fötter igen. Industriministern svarade vid det tillfället att det pågick sonderingar om möjligheterna till rekonstruktion av Broby Industrier. Då ställer man sig frågan: Hur är läget i dag? Ja, det är strängt taget oförändrat. Ännu har vi inte sett någon lösning, och det tycker jag är skrämmande. Vi har under många månader fått bevittna hur stora kapitalintressen drivit sitt spel över huvudena på de anställda och på människorna i en hel bygd. Det har cirkulerat en mängd rykten och spekulationer om anbudsbelopp och intressenter. Ingen har velat ta itu med Broby Industrier, inte ens landets politiska ledning. Det tycker jag är illa. Industriministern har inte rört ett finger när det gäller Broby Industrier. Det är ändå väldigt många människor som berörs av krisen där nere, sammanlagt 821. De största problemen finns i Broby Industrier AB, Skåneskog Ekonomisk Förening och Träterminalen i Hässleholm. Fram till mitten av mars har arbetet upphört för 188 av de 377 vid Broby Industrier. Vi anser att det är viktigt att man verkligen kommer fram till ett beslut. Man får sluta att leka. Det handlar om jobben, om existensen för människorna. Industriministern säger i svaret att förhandlingar pågår. Det är ungefär samma svar som jag fick i december. Sedan säger han att man väntar på en ansökan. Regeringen kommer sedan i sedvanlig ordning att pröva frågan om förvärvstillstånd. I det sammanhanget vill jag säga att det är viktigt att man antar det anbud som ger flest arbetstillfällen. Detta är också fackens mening. Det är också viktigt att man får fram en ny ägare som verkligen kan garantera driften i dess helhet. Jag tycker faktiskt att regeringen hållit sig alltför passiv i den här frågan. Man sitter och väntar på ansökningar. Jag anser att det finns handlingsmöjligheter för industriministern. Det är viktigt att man verkligen agerar aktivt för att rädda jobben. Jag vill till sist ställa frågan: Vad är målet för industriministern när det gäller Broby industrier, Skåneskog och Träterminalen? Är det att bevara hela Broby Industrier, som består av massafabrik, pappersfabrik och spånskivfabrik. Det är viktigt att man kan hålla ihop enheten och garantera samtliga jobb. Vad är målet för industriministern?

Herr talman! Frågeställaren påstår att vi inte har rört ett finger i den här frågan. Det är ett alltigenom felaktigt påstående. Vi har haft aktiva och intensiva kontakter med de olika agerande, med de företag som har anmält intresse, med facken, med konkursförvaltaren osv. Om han med att röra finger menar att departementet skulle överta och driva företaget, då är det sant att vi inte gjort det, men det menar han förvisso inte. Han menar att vi skall driva på för att åtstadkomma en lösning med så många jobb behållna som möjligt. Det är precis vår målsättning. Låt mig också säga att man från fackligt håll menade att vi handlade rätt i inledningsskedet. Sedan har man från fackligt håll, liksom från regeringen, bevakat att det skulle finnas seriösa intressenter som är villiga att driva företaget vidare. Det finns ju sådana. Det har varit en konkurrens dem emellan, och det är kanske i och för sig inte så olägligt att ha flera intressenter att välja emellan. Den intressent som konkursförvaltaren nu i första hand tycks vilja göra upp med och som lämnat högsta anbudet är det danska företaget. Vi har kallat upp dess representanter, haft diskussioner med dem och frågat dem vilka intentioner de har, hur de tänker sig att driva företaget och hur stor del av företaget de kan vilja driva. Vår målsättning är att så stor del av Broby Industrier som möjligt skall kunna fortleva. Men i det läget när en utländsk intressent står främst i ledet måste vi tillämpa gällande lag, 1916 års lag. Därför uppmanade vi dem att omedelbart komma in med en ansökan. Enligt vad det har sagts mig är denna möjligen på väg in just i dag.
Herr talman! Industriministern säger att regeringen har agerat aktivt, men den uppfattningen har man ingalunda nere i länet. Det har ju inte hänt någonting, utan tiden har bara gått. Vid nyåret fick 80 anställda lämna företaget. Fortsätter denna utveckling, så blir det ju ännu fler som försvinner. Jag tycker att det är mycket viktigt, när det uppstår en sådan här kris, att man verkligen agerar aktivt från första början, att man driver på. Kan man inte få någon intressent, måste naturligtvis staten själv gå in — det ser jag som en given lösning. Så gör man i många fall. När det gäller Södra Skogsägarna tvingas man gå in som delägare, och jag tror att det hade varit nyttigt om man också hade gjort det i det här fallet. Jag noterar att statsrådets mål är att man skall få fram en ägare som kan garantera så många jobb som möjligt. Det tycker jag är mycket viktigt, för arbetsmarknadsläget är väldigt besvärligt i östra Skåne. Det är väsentligt att man kan få slut på krisen och att Broby Industrier kan komma i drift igen. Jag kommer naturligtvis att följa utvecklingen och se om det händer någonting snabbt.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig vilken ändrad bedömning av situationen i Argentina som lett regeringen till att nu acceptera IDB:s lån till Argentina, när man under år 1977 röstat nej till sådana lån. Oswald Söderqvist har vidare frågat mig om jag anser att medlemskapet i IDB medför de positiva effekter som det talades om vid Sveriges inträde, när lån till Argentina inte kan stoppas eller påverkas av oss. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt stadgarna i de internationella finansiella organisationer i vilka Sverige medverkar skall medlemmarna ta ställning till låneärenden på grundval av en ekonomisk och inte en politisk bedömning. Detta är också den huvudlinje som Sverige följer. Vid den svenska bedömningen beaktas bl.a. projektens sociala karaktär och deras fördelningsoch spridningseffekter. Det är regeringens uppfauning att vår kritik mot förhållandena i andra länder när det gäller mänskliga rättigheter främst bör ske genom att vi direkt för dessa länder redovisar våra åsikter och genom att vi verkar i de internationella organ där dessa frågor framför allt hör hemma, exempelvis IEN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi vill inte medverka till en utveckling i de internationella finansiella organisationerna som mycket lätt kan leda till missbruk och som u-länderna enhälligt motsätter sig. Om s.k. politiska bedömningar av låneärenden skulle bli praxis kan deta utnyttjas för att under olika täckmantlar tillgodose nationella, ekonomiska och politiska intressen. Vi har emellertid gjort vissa undantag från den principiella linje jag nyss angett. Det har skett då kränkningarna av de mänskliga rättigheterna varit flagranta och då det funnits förutsättningar att genom markeringar av det slag vi nu diskuterar medverka till en isolering av de regimer som utövat förtrycket. Deua är anledningen till att Sverige i IDB och andra internationella finansieringsinstitut efter kuppen i Chile konsekvent motsatt sig lån till detta land. I undantagsfall kan det även — när förtrycket kraftigt skärps eller när särskilda förutsättningar finns att uppnå förbättringar — finnas anledning att under kortare eller längre tid markera ett svenskt avståndstagande. Inom Världsbanksgruppen och IDB har sådana markeringar gjorts mot Argentina i slutet av 1977 och början av 1978. I samband med behandlingen i Världsbanken i maj 1978 av ett lån till Argentina beslöt emellertid den dåvarande regeringen att återgå till den praxis som vi normalt tillämpar i internationella finansieringsorgan och som jag redan redovisat. Samma praxis har Sverige därefter följt även i IDB. Det förhållande att vi efter maj 1978 inte motsatt oss de Argentinalån som aktualiserats innebär inte någon förändrad inställning till regimen i landet. Jag vill här starkt understryka att regeringen aldrig tvekat att kraftigt ta avstånd från de kränkningar av mänskliga rättigheter och den rättslöshet som förekommer i Argentina. Beträffande Oswald Söderqvists fråga vill jag erinra om att motivet för Sveriges inträde i IDB var möjligheterna att öka den svenska exporten till Latinamerika. Jag vill slutligen också beröra det åtagande regeringen gjort att ”aktivt verka för förändringar i bankens institutionella former och utlåningspolitik i sådan riktning att strävandena till social och ekonomisk utveckling och ökad demokrati i Latinamerika får stöd av banken”. Det rör sig här om att försöka åstadkomma långsiktiga förändringar av bankens politik. Vi har i det interna bankarbetet sökt påverka bankens utlåningspolitik så att den i större utsträckning orienteras mot de fattigaste länderna på kontinenten. Vi strävar i denna riktning tillsammans med andra medlemsländer, vilket ger vårt agerande ökad tyngd. Enligt förslag skall banken i sitt låneprogram för 1979-1982, dvs. perioden för den femte kapitalpåfyllnaden, lägga ökad tonvikt på de fattigare länderna och på projekt av social karaktär. Vad speciellt gäller lån i konvertibla valutor från den s.k. Särskilda fonden skall under periodens två första år åtminstone 75 "ua gå till de minst utvecklade länderna. Andelen skall under de två därpå följande åren höjas till minst 80 ”..

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga, men jag måste tyvärr konstatera att det egentligen inte är något svar. Där sägs nämligen att man från svensk sida 1977 röstade nej till eu par lån till Argentina men att regeringen i maj 1978 återgått till tidigare praxis. Men det har jag ju förstått. Det är ju därför som jag har ställt min fråga om vilken ändrad bedömning av situationen i Argentina som föranlett regeringen att gå tillbaka till tidigare praxis, och på den frågan får jag alltså inget svar. I svaret hänvisas till att vi bör ta upp den här typen av frågor i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. I mars 1978 gjorde den svenska regeringen det, och man sade då att man med särskild uppmärksamhet skulle följa den fortsatta utvecklingen i Argentina när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Den särskilda uppmärksamheten har tydligen lett regeringen till att ändra sin röstning och att nu acceptera lån till Argentina. Det måste rimligen innebä att folkpartiregeringen ser nya kvaliteter hos militärjuntan i Argentina och dess politik, kvaliteter som inte har nått fram ens till president Jimmy Carter. USA fortsätter ju att markera sitt avståndstagande i fråga om lån till Argentina, och detsamma gäller Storbritannien. Regeringens ställningstagande är märkligt mot bakgrunden av att en rad bedömare, oberoende organisationer som t.ex. den amerikanska Council of Hemispheric Affairs, hävdar att Argentina under 1978 är det land som har det hårdaste förtrycket av alla länder i Latinamerika, t.o.m. hårdare än det fruktansvärda förtryck som råder i Chile. Arméchefen i Argentina har själv medgivit att 7000-8000 människor har dödats efter militärkuppen. Le Monde uppskattar antalet politiska flyktingar till 12 000-17 000. Amnesty International uppskattar antalet försvunna till 15 000-20 000. Tusentals fackföreningsledare har fängslats. Hälften av dem har dödats. 3 000 föräldrar och vänner till politiska fångar har fängslats, och något tusental av dem beräknas ha dödats. Det förtryck som råder i Argentina har enligt många bedömare snarast skärpts under 1978. Council of Hemispheric Affairs uppskattar att 20000 människor i Argentina har utsatts för svåra kränkningar av de mänskliga rättigheterna under 1978 genom den juntaregim som styr där. I det här läget hänvisar den svenska regeringen endast till att man ändrat praxis. Vilken ändrad bedömning är det som har fått regeringen att ändra denna praxis?

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. I likhet med Mats Hellström måste jag tyvärr konstatera att vi inte fick något direkt besked om vad handelsministern avser med de här positiva effekterna, som ju var ett stort debattämne när vi debatterade inträdet i IDB. Jag har alltså inte fått något svar och vill därför upprepa frågan: Har Sveriges inträde medfört några positiva effekter och har Sverige kunnat påverka utlåningen? Självfallet är motivet till att vi är med i IDB handelspolitiskt. Meningen är att vi skall kunna öka vår export. Men inte heller det är någonting nytt. Det är inte sant att IDB:s utlåning har gått till de fattigaste länderna, utan hittills har motsatsen varit fallet. De relativt sett rika länderna Argentina, Brasilien och Mexico har fått omkring 50 26 av utlåningen under de senaste åren. Även om man nu säger att man skall försöka få en annan utveckling till stånd — i handelsministerns svar talas det ju om en ökning av utlåningen till de fattigaste länderna — kan det verkligen ifrågasättas, om det är troligt att det under nästa treårsperiod kommer att bli en så markant svängning till de fattigaste ländernas förmån med tanke på den hittills förda politiken i fråga om de rika länderna. Vidare kan man fråga sig till vilka länder IDB:s utlåning har skett. Jo, militärdiktaturerna har fått en allt större del. Ökningen 1978, efter det att Sverige inträtt, är markant. Argentina, Brasilien, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay och Nicaragua fick 52 26 av utlåningen 1978. Denna siffra kan jämföras med 45 96 1977 och 40 26 1976. Räknar vi med alla militärdiktaturer i Latinamerika, finner vi att de tillsammans har fått 60 26 av IDB:s utlåning 1978. Slutsatsen är ganska klar: Sverige har i alla fall inte genom sitt medlemskap under de två senaste åren kunnat påverka utlåningen i någon nämnvärd grad. När det sedan gäller Argentina, som ju är orsaken till att de här frågorna tagits upp, är att säga att handelsministerns uttalanden i januari om situationen i Argentina är upprörande och ett klart avsteg från de principer som sedan länge har gällt för t.ex. svensk biståndspolitik. Nu rör det sig ju inte, som vi redan konstaterat, om bistånd, utan här är det självfallet fråga om liberal marknadsekonomi. Det är tydligt att som vanligt allt är tillåtet i den liberala regeringsfamiljen. När handelsministern försöker rättfärdiga lån till Argentina genom att säga att det kommer fattiga folkgrupper till godo gör han sig skyldig till ett felaktigt påstående. All utvärdering av tillförsel av utländskt kapital till stater med den här samhällsstrukturen visar att det alltid är överklassen som tar hand om vinsterna, medan den stora massan av folket snarare får det sämre. Därför kan jag inte godta handelsministerns resonemang. Jag skulle vilja ställa en slutfråga till handelsministern: Skall folkpartiet fortsätta med den moderata handelspolitiken, eller kommer det att bli en omvärdering, jämförd med den som skett i Sydafrikafrågan?

Herr talman! I mitt svar angav jag de principer som regeringen anser att man skall följa när det gäller att bedöma låneärenden i internationella finansieringsorganisationer. Jag sade att det finns två undantag från huvudprincipen att enbart göra en ekonomisk prövning, och kriterierna nämnde jag redan i mitt första svar. E Det ena fallet är om man tror sig kunna isolera ett land där diktaturen alldeles påtagligt har visat att den inte har för avsikt att respektera mänskliga rättigheter. Jag nämnde Chile såsom det exempel där man kan tillämpa en sådan restriktiv linje. Jag sade också att i vissa fall därutöver kan man göra ytterligare undantag från den principiella linje som jag angav. Det är om förtrycket kraftigt skärps eller om det finns kilda förutsättningar att uppnå förbättringar som man under kortare eller längre tid kan markera ett svenskt avståndstagande. Det var det vi menar skedde i fallet Argentina. Genom omröstningsförfarandet, det sätt på vilket vi ställde oss i de frågor som då var uppe, ville vi under en tid understryka den starka olust som regeringen kände inför utvecklingen i Argentina. Men vi kan inte av det dra slutsatsen att man kontinuerligt och för all framtid till dess situationen förändras till det bättre kan fullfölja den principen. Man gör markeringen, och det får vara tillfredsställande. Regeringen — det kan jag försäkra Mats Hellström — känner en mycket djup oro över den situation när det gäller de mänskliga rättigheterna som råder i Argentina, och det har den också vid flera tillfällen gett uttryck för.
Herr talman! Det måste vara en helt principlös princip som regeringen tillämpar. Man gör en markering, säger man, och det får vara tillfredsställande. Nu gör man ju ingen markering, och naturligtvis kammar Argentina hem en sådan ändrad inställning och tolkar den som att svenska regeringen också har ändrat sin bedömning. Förtrycket har ju, herr handelsminister, kraftigt skärpts i Argentina under 1978. Och som handelsministern säger, när förtrycket kraftigt skärps kan man markera ett avståndstagande och isolera landet. USA och Storbritannien står enligt uppgift kvar vid sina avståndstaganden, medan Sverige har hävt sitt. Det finns alltså andra länder som markerar ovilja mot den argentinska regimen. Bland déssa principer tar handelsministern särskilt upp att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna måste vara flagranta. Varför tar man fram den uppgiften? Menar handelsministern att Argentinas regerings kränkning av de mänskliga rättigheterna inte är Nagrant? Det är en direkt fråga. Handelsministern har hittills avstått från att över huvud taget ta upp situationen i Argentina närmare. Genom att koppla samman min fråga om situationen i Argentina med Oswald Söderqvists fråga om Sveriges möjlighet att påverka IDB:s långivning har regeringen i själva verket ställt ut på torget hur naken man är i detta avseende. Regeringen visar just att man inte ens försöker påverka utvecklingen - som Oswald Söderqvist frågade om —- inom IDB i och med att man nu har lämnat linjen att markera gentemot de länder som för en fruktansvärt grym politik mot sina medborgare. Frågan kvarstår alltså: Anser handelsministern att Argentinas regerings kränkning av de mänskliga rättigheterna är, som det står i svaret, Nagrant?
Herr talman! Jag instämmer till fullo i vad Mats Hellström har sagt, att detta är en tydlig principlöshet. Det finns ju inte ett uns av principiellt ställningstagande bakom det som har sagts här av handelsministern. Om man skall dra någon slutsats av detta tal om principer och jämförelser mellan Argentina och Chile — t.ex. att det var en markering mot Argentina, att sådana markeringar inte gäller för all framtid utan när det blir bättre kan man ändra osv. — så blir det att vi inom en ganska snar framtid också kommer att säga ja till lån till Chile, vad jag kan förstå. Det blir ju den absoluta konsekvensen av detta. Det ger mig anledning att ställa frågan till handelsministern: Kommer folkpartiregeringen inom en ganska snar framtid att säga ja till lån till Chile inom IDB, eftersom det finns en tydlig strävan hos Pinochetjuntan i Chile att försöka förbättra sitt internationella anseende och försöka ge den något drag av demokratisk struktur? Skall vi gå på det och säga ja till lån till Chile också, eftersom det bara är fråga om markeringar i de här principerna och inte någonting som gäller för all framtid?

Herr talman! Jag kan försäkra Oswald Söderqvist att det inom regeringen inte föreligger någon som helst tanke på att ändra praxis när det gäller ställningstagandet till lån till Chile. Till Mats Hellström vill jag säga att vi inom regeringen är mycket medvetna om — och inte vid något tillfälle har tvekat att ge uttryck för vår uppfattning — förhållandena när det gäller de mänskliga rättigheterna i Argentina. Jag vill nämna att utrikesministern i går i ett uttalande fördömde den särskilt inhumana förtrycksmetod som består i att människor rövas bort och försvinner. I dag håller Sveriges delegat i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna ett anförande i Genéve, där han för andra året i rad riktar kommissionens uppmärksamhet på förhållandena i Argentina och påpekar att situationen där inte har förbättrats. Det var alltså ett svar på frågan från Mats Hellström. Jag har tidigare givit uttryck för de principer som enligt regeringens uppfattning skall styra våra ställningstaganden i de internationella finansieringsorganen. Jag är ledsen om Mats Hellström inte har kunnat uppfatta att man faktiskt kan kombinera en viss röstprofil i IDB med ett mycket klart principiellt ställningstagande mot den typ av mänskligt förtryck som förekommer i Argentina. Det förhållandet att man röstar ja i det aktuella fallet innebär inte någon ändrad inställning till händelseutvecklingen i ett land som Argentina.
Herr talman! Tyvärr måste jag konstatera att hyckleriet framstår allt klarare. I dag, framhåller handelsministern, säger en företrädare för regeringen från en annan talarstol att situationen i Argentina inte har förbättrats. Men regeringen ändrar ändå praxis när det gäller röstningen om lån till Argentina. Tidigare var ju motivet för att göra markeringar i sådana sammanhang just kränkningarna där av de mänskliga rättigheterna. Däremot säger handelsministern nu från denna talarstol, att han när det gäller Chile kan försäkra kammaren om att någon ändring i praxis inte kommer att ske. Handelsministerns ord får tala för sig själva när det gäller att markera ytterligare ett argument för att vi bör utträda ur IDB. Hela den härva av osammanhängande uttalanden som har gjorts av regeringen i den här frågan understryker den uppenbarligen oerhörda svårighet med vilken regeringen, med de helt motstridiga mål som den hävdar, försöker försvara medlemskapet i IDB.
Herr talman! Ja, det är gott och väl att det nu försäkras att vi inte skall rösta för något lån till Chile — något annat hade väl varit politiskt omöjligt. Men om handelsministern i nästa mening säger att situationen i Argentina inte har utvecklats till det bättre — och om man dessutom, som Mats Hellström nyss påpekade, från en annan talarstol och på en annan plats kan fördöma Argentina — kan jag inte förstå hur man kan säga ja till lån till Argentina och samtidigt åberopa något slags principer för sitt handlande. Det är fråga om ett fullständigt principlöst handlande. Det enda radikalt riktiga är naturligtvis att ompröva Sveriges medlemskap i IDB. Det var hela tiden ett moderat tryck i trepartiregeringen som drev igenom inträdet i IDB. Det har varit den svenska storfinansens intressen som har kommit till synes, och nu törs folkpartiregeringen tydligen inte frigöra sig från dem. I stället trasslar ni er fram med en rad motstridiga uttalanden, som enligt mitt sätt att se är rena rama ynkedomen. Det är ett typiskt uttryck för liberal kluvenhet. Å ena sidan säger man att man är för de fattiga länderna. Å andra sidan drar man sig inte för att handla med eller ha förbindelse med de värsta förtryckarregimerna i dessa, exempelvis med den i Argentina.
Herr talman! Av debatten kan man få det intrycket att de två interpellanterna egentligen anser att förtryck av mänskliga rättigheter förekommer i ett mycket begränsat antal stater. Dess värre är situationen inte sådan — det förekommer i en mängd stater. Sverige är med i internationella finansieringsinstitutioner för lån till utvecklingsländer i alla världsdelar där sådana organ finns. Det förekommer i en hel del sådana länder förtryck av mänskliga rättigheter utan att det ger oss anledning att avvika från den principiella inställning i vår lånepolitik som jag i mitt interpellationssvar har givit uttryck för. Jag erinrar slutligen om att den röstningsprincip som regeringen nu följer lades fast av den förutvarande regeringen genom utrikesminister Karin Söders ställningstagande i maj 1978 i Världsbanken. En ändring vidtagen av den nuvarande regeringen skulle ha inneburit ytterligare en förändring i röstbilden, i fall det hela inte på något sätt läggs fast.
Herr talman! Är handelsministerns senaste yttrande, att förtryck förekommer i så många länder i världen, en kritik mot att trepartiregeringen sade nej till lånen till Argentina? Det kan inte vara riktat mot oss, såvitt jag förstår, med tanke på vår argumentation och att vi inte ens vill vara med i IDB, utan det måste vara riktat mot trepartiregeringen, därför att den faktiskt sade nej till lånen till Argentina. Är det så man skall fatta handelsministerns senaste uttalande? Det är litet uppseendeväckande att handelsministern under debatten svänger ifrån sitt svar och säger att det var Karin Söder som i maj 1978 lade fast den röstbild som Sverige skall följa. Men handelsministern hävdar ju i svaret att man skall ta hänsyn till de omständigheter som föreligger i de olika länderna. Om nu situationen har förändrats sedan maj 1978, skall det inte påverka bedömningen? Vad skall gälla — den regel som står i svaret eller en röstbild som man för lång tid framöver fastlägger i maj 1978, oberoende av vad som händer i världen?
Herr talman! Här är det fråga om en definition av mänskliga rättigheter. Skall vi gå tillbaka till handelsministerns svar, där han säger: ”Vi har emellertid gjort vissa undantag från den principiella linje jag nyss angett. Det har skett då kränkningarna av de mänskliga rättigheterna varit flagranta ——--.” Men det som har refererats här och som vi alla känner till, eftersom det kommer ständiga rapporter härom från Argentina, skall inte anses vara flagranta brott mot mänskliga rättigheter, utan det kan tydligen jämföras med att kränkningar av mänskliga rättigheter enligt den här mycket breda definitionen förekommer på jordklotet. Därför måste jag fråga: Vad anser handelsministern vara flagranta brott mot mänskliga rättigheter, om inte det som händer i Argentina och i andra latinamerikanska stater skulle vara det? Det är tydligt avslöjande för regeringens politik att den inte har någon linje i denna fråga utan tvingar sig fram för att hålla den svenska exporten uppe, för att hålla de svenska storföretagen om ryggen, underlätta deras investeringar och säkra deras möjligheter att göra vinster i Latinamerika.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig om regeringen avser att stoppa vapenförsäljningen till Indonesien. I interpellationssvar den 18 december förra året redogjorde jag utförligt bl.a. för viss export av krigsmateriel till Indonesien. Sedan dess har ingenting framkommit som ändrar vår bedömning att den materiel för vilken licens beviljades inte kan komma att användas på ett sätt som påverkar den rådande krissituationen. Utfärdad exportlicens gällde en viss leverans av luftvärnspjäser. Några nya ansökningar ont exportlicens till Indonesien föreligger ej. Skulle sådana ansökningar inkomma kommer de att prövas mot bakgrund av då rådande situation.

Herr talman! Jag får tacka handelsministern för svaret på min fråga. Handelsministern hänvisar till den riksdagsdebatt som fördes i december och säger: ”Sedan dess har ingenting framkommit som ändrar vår bedömning att den materiel för vilken licens beviljades inte kan komma att användas på ett sätt som påverkar den rådande krissituationen.” Men, herr talman, det är i så fall ett ganska uppseendeväckande svar som handelsministern lämnar. Innebär det att handelsministern redan i december kände till det som FRETILIN har angivit, nämligen att de här kanonerna har monterats på fartyg och därmed blivit operativa både mot t.ex. fiskebåtar och andra mål till sjöss och mot mål på land — till skillnad från det ursprungliga syftet att de skulle användas av luftvärnsartilleri för att hejda flyginvasion från något land? Innebär detta alltså att handelsministern redan i december kände till detta faktum men undanhöll det för kammaren? Det är i så fall uppseendeväckande, herr talman, därför att den debatt som fördes i december handlade ju till övervägande del om gränsdragningen mellan vad som är defensiva vapen och vad som är offensiva vapen. Och då vill jag verkligen ha svar från handelsministern på denna fråga: Kände handelsministern redan i december till att de här kanonerna var avsedda att monteras på fartyg och därmed bli operativa direkt mot mål både till lands och till sjöss? Jag måste tillägga att det är ett grovt avsteg från principerna för svensk vapenexport som har gjorts när den borgerliga regeringen lämnat tillstånd till vapenexport till Indonesien, som för krig — och ett fruktansvärt grymt krig — på Östtimor. Även den indonesiske utrikesministern har erkänt att mellan 50 000 och 80 000 människor har dödats i kriget. Detta är alltså indonesiska uppgifter; andra bedömare talar om hundratusentals döda. Till denna krigförande makt påbörjar den svenska regeringen en vapenexport — någonting som innebär en klar brist på konsekvens med de regler vi har för vår vapenexport. Det är alltså ett grovt brott mot de principer som gäller. Dessutom har Indonesien varit i akut behov av dessa vapen. I slutet av 1977 kunde man läsa i International Herald Tribune och andra tidningar att Indonesien höll på att tömma sina vapenlager till följd av den utomordentliga häftigheten i kriget kring Indonesien. I det läget, när Indonesien höll på att tömma sina vapenlager, gick landet ut med en bred förfrågan om att få snabb påfyllnad med leveranser av vapen. Enligt International Herald Tribune påbörjades vid årsskiftet 1977-1978 en försäljningsoffensiv från olika länder i väst för att snabbt förse Indonesien med vapen. Detta visar två saker: för det första att kriget på Östtimor har varit av sådan häftighet att Indonesien har tömt sina vapenlager och för det andra att vi får se den svenska vapenexporten till Indonesien som en export som direkt och snabbt hjälper Indonesien att föra sitt fruktansvärda krig i Östtimor.

Herr talman! Herr Hellström är uppenbarligen oinformerad om vem som satte i gång de här krigsmaterielleveranserna till Indonesien. Jag bör därför upplysa honom om att Sverige åren 1959-1962 exporterade luftvärnsartilleri till Indonesien. År 1968, två år efter det att den nuvarande indonesiska regimen hade tagit makten i Indonesien — där dödsoffren av olika källor har uppskattats till ett antal varierande mellan 400 000 och 1 miljon — gav den dåvarande svenska regeringen tillstånd till leverans av reservdelar till de pjäser som man tidigare hade beslutat leverera. Beslutet i december 1976 om exportlicens fattades under den dåvarande socialdemokratiska regeringens tid. Jag tycker alltså att herr Hellström skall vara försiktig när han vill försöka göra gällande att det är den här regeringen —- som över huvud taget aldrig har fattat beslut om någon vapenexport till Indonesien — som skulle vara ansvarig för den vapenexport som har ägt rum. Detta påstående tycker jag att han bör ta tillbaka snarast. Sedan har jag sagt att det föreligger motstridiga uppgifter om den faktiska situationen på Östra Timor. Motståndsrörelsen FRETILIN, som leds från Mogambique, hävdar att rörelsen har en betydande kontroll över territoriet. Men det finns — såsom jag också nämnde i mitt tidigare interpellationssvar — andra uppgifter som tyder på att Östra Timors befolkningscentra helt behärskas av indonesierna, vilka också skulle ha den administrativa kontrollen över landet i sina händer. Om den senare uppgiften är riktig kan emellertid knappast den typ av vapen som har levererats på basis av beslut fattade under den socialdemokratiska regeringstiden komma att användas i de strider som kan tänkas förekomma på Östra Timor.
Herr talman! Handelsministern tycks vara okunnig om rätt många saker. För det första tycks han inte veta att vi fick en ny lag 1971, som kraftigt skall försvåra möjligheten att exportera vapen. Därmed faller den vapenexport som bedrevs i början av 1960-talet, med reservdelsexport 1968, under en annan lag som gjorde det lättare för företagen att exportera vapen. För det andra måste handelsministern ändå känna till att den socialdemokratiska regeringen våren 1976 avrådde Bofors från att gå vidare i sina kontakter med Indonesien med hänsyn till kriget på Östra Timor. Handelsministern kan inte vara obekant med det faktum att licensen för den vapenexport vi nu talar om har givits under den borgerliga regeringens tid. Handelsministern måste rimligen, om han gått igenom handlingarna, känna till att den socialdemo kratiska regeringen avrådde Bofors från att gå vidare med planerna för de nya luftvärnskanonerna. Sedan måste jag säga till handelsministern att kriget på Östra Timor är en invasion från Indonesien, och även den indonesiska regeringen erkänner siffran 50 000-80 000 döda. Det är ett krig om vilket man i australiensisk press så sent som i december 1978 kunde läsa uppgifter om ett stort antal döda och sårade. Ändå anser den svenska regeringen att man kan tillämpa den lagstiftning som tillkom 1971, och som ger vissa möjligheter att exportera defensiv materiel. För det första: Detta är inte defensiv materiel, och handelsministern har inte svarat på min fråga om han i december kände till att luftvärnskanonerna var avsedda att monteras på fartyg. För det andra: Även om det hade varit defensiv materiel har riksdagen uttalat att man skall visa stor försiktighet vid tillämpningen också av de riktlinjer som gäller för defensiv materiel. Är det att visa försiktighet att exportera vapen till ett land som är i krig med ett område som inte tillhör landets territorium, med ett område som tidigare var en portugisisk koloni men utropades till självständig stat 1975-1976, och som Sverige i FN kräver skall få förbli en självständig stat?
Herr talman! Exportlicenserna utfärdades, som jag också så riktigt sade i mitt första anförande, i december 1976, alltså under den dåvarande trepartiregeringen. Förhandlingarna fördes under 1976, och de här licenserna hade ett direkt samband med den export som ägt rum tidigare, vilket jag också redogjorde för i mitt anförande. Det står i de anvisningar som Mats Hellström nu åberopat att beträffande reservdelar skall endast internationella avtal, beslut av FN:s säkerhetsråd eller folkrättsliga regler vara hinder för export. Av vikt vid den dåvarande regeringens bedömning var att luftvärn enligt riktlinjerna angavs som defensiv materiel och att materielen i fråga inte kunde förväntas påverka situationen i Östra Timor.
Herr talman! Nu försöker faktiskt handelsministern vilseleda — jag vill ogärna använda det ordet - kammaren. Det var i december 1976 som exportlicenserna lämnades — under den borgerliga regeringens tid. Den socialdemokratiska regeringen avrådde våren 1976 Bofors från att gå vidare i sina förhandlingar med hänsyn till kriget i Östra Timor. Det visar två saker: dels att Bofors inte brydde sig om den svenska regeringens uppfattning, dels att den borgerliga regeringen hade en helt annan bedömning av kriget på Östra Timor än den socialdemokratiska regeringen hade. Detta är en klar omläggning av principerna för svensk vapenexport. Luftvärnsmateriel måste naturligtvis bedömas i relation till hur den används. Monteras den på fartyg hävdar Bofors att det har en ”all purpose capability”. SIPRI-forskare hävdar att materialen fungerar utmärkt mot mål till sjöss och lands. Den svenska riksdagen har sagt att man skall iaktta stor restriktivitet och försiktighet när det gäller att bedöma vad som är defensiv materiel. Inte ens propositionen från år 1971 ger helt fritt fram för export av defensiv materiel, utan även där hävdas att en bedömning skall göras i varje enskilt fall. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att den här omläggningen av politiken är illavarslande och att vi uppenbarligen har en i ordets formella mening mycket liberal regering. I folkpartiets Sverige får de kommersiella marknadskrafterna påverka utrikespolitiken. Det har både den här debatten och den förra debatten, om Argentina och IDB, visat.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har gav den socialdemokratiska regeringen i augusti 1975 Bofors klartecken att inleda och fortsätta förhandlingarna med Indonesien. Den socialdemokratiska regeringen har därefter inte, enligt de uppgifter jag har, uttalat sig till Bofors i den här frågan. Krigsmaterielinspektören har på en punkt avrått — alltså på en begränsad punkt. Den socialdemokratiska regeringen gjorde, enligt de uppgifter som jag har att stödja mig på och enligt de handlingar som finns i målet, inte några sådana avvägningar i förhållande till Bofors.
Herr talman! September 1975 var en tid innan kriget på Östtimor bröt ut. I september 1975 fattades inga beslut om exportlicenser för vapen till Indonesien. Handelsministern vet mycket väl att hela vapenexportlagstiftningen bygger på två steg. Det första steget är att företagen frågar om de kan gå vidare i sina förhandlingar. Det innebär icke att regeringen då ger något som helst klartecken för exportlicens. På våren 1976 markerade den dåvarande regeringen att man inte skulle gå vidare med hänsyn till situationen i Indonesien. Det står i fullständig strid med — och det är det viktiga — de riktlinjer som finns då det gäller att exportera vapen när krig pågår. Det är en fullkomligt orimlig tanke att en socialdemokratisk regering skulle ha utfärdat exportlicens för vapen som sänts till en krigsskådeplats. Jag anser att handelsministern får stå för de åtgärder som han själv vidtagit och att han rimligen också för sit partis räkning får stå för de åtgärder som den borgerliga trepartiregeringen vidtog. Det var den borgerliga trepartiregeringen som gav exportlicens, och numera är det den folkpartistiska regeringen som försvarar denna vapenförsäljning. Det går inte att krypa bakom en socialdemokratisk regering, som icke någonsin under 1970-talet har lämnat exportlicens för vapenförsäljning till Indonesien.
Herr talman! Mats Hellström har rätt — jag har sagt det i mina två tidigare anföranden — att exportlicensen utfärdades i december 1976 av trepartiregeringen. Jag ber att få upprepa dewa. Jag har icke gjort gällande något annat någon gång. Däremot har Mats Hellström vid flera tillfällen här gjort gällande att den förutvarande socialdemokratiska regeringen för Bofors klargjorde att den inte ville vara med om ett sådant här avtal mellan Bofors och Indonesien. Ingenting i de handlingar som finns bevarade på handelsdepartementet ger något som helst underlag för det påståendet.
Herr talman! Handelsministern bör ändå svara på de frågor som har ställts, om licens bör ges för vapenexport till ett land som är i krig. Det är den bedömningen som regeringen är ansvarig för, att under rådande krig licens ges för export av vapen till ett land som Indonesien. Min fråga till handelsministern kvarstår — den fråga som han över huvud taget inte svarat på under hela debatten: Kände handelsministern i december 1978 till att ifrågavarande kanoner var avsedda att monteras på fartyg och därmed kan användas, vilket FRETILIN hävdat, direkt för krig mot Östtimor? Det är detta som frågan här har gällt. Handelsministern har över huvud taget inte svarat på den fråga som jag ställt utan försökt gå runt den genom att ta upp den socialdemokratiska regeringens agerande, en regering som icke har lämnat några licenser för vapenexport till Indonesien. Att den gjort det har handelsministern inte heller kunnat hävda här. Svara på den fråga jag framställt! Kände handelsministern i december 1978 tillatt kanonerna skulle monteras på fartyg? Det är viktigt för den debatt som förestår att få ett besked huruvida handelsministern då förde riksdagen bakom ljuset eller inte.
Herr talman! På två punkter har herr Hellström upprepat felaktiga saker. Den socialdemokratiska regeringen var den som ursprungligen gav exportlicenserna — inte under 1970-talet men under 1960-talet. Det var enligt de riktlinjer som den dåvarande trepartiregeringen hade att tillämpa som den ansåg att den hade att följa upp detta genom det beslut om exportlicenser som fattades i december 1976. Det föreligger inte enligt någon folkrättslig bedömning krig i Indonesien. Man kan diskutera huruvida situationen kan betecknas som väpnade inre oroligheter eller som en situation där mänskliga rättigheter undertrycks. Men krig har ingen gjort gällande att det förekommer i Indonesien f. n. Det var grunden för det sätt på vilket den förutvarande regeringen handlade dessa exportlicensärenden. När det gäller den fråga som Mats Hellström riktar till mig om kanonernas placering på båtar har jag redan tidigare sagt att den bedömningen inte påverkade regeringens uppfattning om möjligheterna att vapnen skulle kunna komma till användning i stridigheterna på Timor.
Herr talman! Jag måste tyvärr begära ordet igen, eftersom handelsministern åter felciterade mig. Jag har sagt att ingen socialdemokratisk regering under 1970-talet lämnat exportlicens till Indonesien. Det viktiga är ju att det var den socialdemokratiska regeringen som 1971 10g initiativ till en helt ny lag, som skulle göra det svårare att exportera vapen till områden där det förekommer strider. Enligt den nya lagen, som alltså socialdemokraterna 1971 tog initiativ till, har vi infört en ny restriktivitet. Därför har heller ingen socialdemokratisk regering givit några licenser för vapenexport till Indonesien. Handelsministern tog nu fram ett nytt argument som är uppseendeväckande. Han sade att det kan ifrågasättas om det råder inre oroligheter på Timor, men man kan inte säga att det råder krig. Men Sverige röstade ju så sent som i december i FN för att Timor skall få självständighet! Sverige har aldrig erkänt att Indonesien har suveränitet över Timor. Hur kan det då vara fråga om inre väpnade oroligheter? Innebär detta att handelsministern nu erkänner Indonesiens överhöghet över Timor? Det har Sverige aldrig gjort. Tvärtom har vi i FN röstat emot en sådan uppfattning. Vi hävdar att Östtimor är en portugisisk koloni som skall få självständighet. Det är alltså ett krig som pågår mellan Indonesien och en annan stat.